Herr talman! Det är nog, statsrådet Myrdal, inte så, att Sverige står sig gott i jämförelse med de andra nordiska länderna när det gäller sanktioner mot Rhodesia. I Finland har man redan nu ett heltäckande beslut. Sverige har det inte. I Danmark finns en proposition om saken, och i Norge kommer enligt uppgift en proposition i nästa vecka. Men vi vet ännu inte när Sverige kommer med ett beslut som är så heltäckande som över huvud taget är möjligt. Jag är tacksam för upplysningen att FN:s fredsbevarande operationer hittilldags kostat 3,3 miljarder kronor. Det visar vilken väldig roll som denna fråga har, inte bara ur politisk synpunkt utan även ur ekonomisk. FN:s möjlighet att fortsätta med sådana här aktioner kommer att bli avhängig av om det finns någon som vill betala för dem även i besvärliga politiska lägen. Man trodde att Frankrike, när Frankrike hösten 1965 drev igenom att man skulle göra en undersökning av FN:s finanser — den var klar i höstas, och FN godkände det hela — skulle komma med frivilliga bidrag, men så har inte blivit falllet. Det var intressanta saker — kanske inte så mycket nyheter, men det var värdefullt att få en sammanfattning av regeringens uppfattning om vad som ur svensk synpunkt behövs beträffande kontroll på atomenergiområdet, och att man på svensk sida håller starkt på universaliteten. Det är inte bara ett speciellt svenskt intresse, utan det är ett internationellt intresse. Det finns ju en rad länder som aldrig kommer att gå med på att skriva under ett avtal om det inte finns en ordentlig kontroll. Som exempel kan man ta Förenade Arabrepubliken och Israel. Givetvis kommer, av misstro mot den andra parten, inget av dessa länder att skriva under ett avtal om det inte finns en tillfredsställande kontroll. Eftersom ett avtal som bara underskrivs av en del länder, men inte av sådana som bedöms inom en framtid ändå ha tekniska möjligheter att tillverka kärnvapen, ät av mycket begränsad betydelse, är detta en för hela frågan alldeles avgörande problematik.

Herr talman! Även om det vore yttest frestande att gå in på ett svaromål på herr Werners utläggning, skall jag helt motstå den frestelsen. Hans anförande må gälla för vad det kan. Jag skulle över huvud taget icke ha yttrat mig i denna debatt om jag icke hade uppfattat herr Möllers uttalande under remissdebatten som en utmaning, när herr Möller bad mig att få veta på vilka folkrättsliga grunder USA befann sig i Vietnam. Jag skall fördenskull gå till saken med detsamma och återge de fakta jag har lyckats samla och som belyser denna fråga. Det är sålunda ingen som helst polemik mot herr Werner, herr Möller eller någon annan. Jag betraktar mitt anförande såsom en saklig framställning och ett svar på herr Möllers begäran. För att få en klar bild av skeendet i Vietnam och det folkrättsliga regelkomplex, som kan vara giltigt i vietnamfrågan, måste man gå tillbaka till 1954 års Genéveöverenskommelse. Denna Ööverenskommelse har utsatts för kritik från många håll för att vara ett hastverk och illa övertänkt i många stycken. Kritiken har bl.a. riktat sig mot bestämmelserna om anordnande av allmänna, fria och hemliga val redan två år efter avtalets undertecknande samt mot användandet av det s.k. trojkasystemet av sovjetisk modell vid sammansättningen av den internationella kontrollkommissionen, vilket allt har försvårat kommissionens arbete avsevärt. Genéveöverenskommelsen 1954 om Vietnam ingick i ett paket av överenskommelser avseende förutom Vietnam även Laos och Kambodja.

I Geneévekonferensen deltog förutom Frankrike och Vietnam också bland andra Sovjet och England. Såvitt jag förstår, måste Förenta staterna och Sydvietnam ändå av olika an ledningar anses vara bundna av avtalet. Det finns i den folkrättsliga doktrinen klart stöd för att stater kan, utan att underteckna ett avtal, förklara sig antingen bundna av detta eller förklara att man inte ämnar bryta det, förutsatt att inte någon av undertecknarna bryter avtalet. Förenta staterna förklarade i en deklaration den 21 juli 1954 att man inte ämnade använda våld för att störa överenskommelsen men att man skulle betrakta aggression i strid mot överenskommelsen »med största oro och som ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet>. Sydvietnams delegat vid konferensen undertecknade inte heller slutdeklarationen. I stället protesterade han mot vissa av de punkter som man kommit överens om, bl.a. bestämmelsen om avhållandet av allmänna val för hela Vietnam så tidigt som redan två år efter Genévekonferensen. Sydvietnam =<torde dock få anses bundet av Genéveöverenskommelsen genom att saigonregeringen, sedan de franska trupperna dragits tillbaka från Sydvietnam under våren 1956, inträtt i Frankrikes ställe. Att man i Saigon utgick från detta torde bl.a. kunna utläsas ur deklarationen av den 6 april 1956, där man i punkt 3 förklarar sig villig att ge stöd åt internationella kontrollkommissionens arbete i Sydvietnam, även om man som icke undertecknare inte kunde godkänna Geneveavtalet. Alla parter i vietnamkonflikten har brutit mot Geneéveöverenskommelsen på ett eller annat sätt. Att från folkrättslig synpunkt fastställa vilken part som brutit »först» eller »mest» är omöjligt, då det ju inte existerar någon juridisk instans, som med bindande verkan kan avgöra detta, såvida man inte skall betrakta kontrollkommissionen med dess juridiska expertis som en sådan instans. Vad en enskild människa tycker och tror i fråga om folkrättsliga uppfattningar har ingen betydelse i detta sammanhang. Men man kan på goda grunder påstå att Nordvietnam inte haft för avsikt att upprätthålla Genéveöverenskommelsen utan betraktat Sydvietnam som ett legitimt mål för en återförening med våld, en återförening av ett område som undanryckts Hanois överhöghet. Nordvietnam drog icke tillbaka samtliga styrkor som fanns söder om 17:de parallellen, den provisoriska demarkationslinjen, i enlighet med artikel 15 i Geneveöverenskommelsen. 90000 man drogs därifrån men mellan 5 000 och 10 000 gerillasoldater lämnades kvar. Hanoi garanterade inte heller sina undersåtar de frioch rättigheter som finns fastlagda i artikel 14c. Samtidigt hindrades ett stort antal människor att flytta söderut i enlighet med bestämmelserna i arikel 14d om regruppering av människor som så önskade.

Ett ofrånkomligt faktum är nu att ungefär 860000 människor önskade lämna Nordvietnam för att slå sig ned i Syvietnam. Så fick inte ske, utan att Nordvietnams myndigheter lade sig i det. De 860 000 människorna kom till Sydvietnam såsom fullständigt utblottade flyktingar. Efter dem har ytterligare cirka 100000 flyktingar kommit från Nordvietnam till Sydvietnam. Under de fem år som följde på Genevekonferensen byggdes en illegal terrororganisation upp i Sydvietnam. Under åren 1959 till 1961 infiltrerade Nordvietnam 10 000 man militär personal och under år 1962 ytterligare 13 000 man i syfte att återförena Nordvietnam med Sydvietnam. År 1962 hade det också gått så långt, att den internationella kontrollkommissionen, bestående av medlemmar från Kanada, Indien och Polen, i en majoritetsrapport avgiven den 2 juni år 1962 förklarade, att Nordvietnam under perioden 1959— 1962 hade brutit mot artiklarna 10, 19, 24 och 27 i Genéveavtalet. Nordvietnam hade med andra ord gjort sig skyldig till väpnat angrepp mot Sydvietnam. Det är omöjligt att legalt fastställa exakt vid vilken tidpunkt den nordvietnamesiska infiltrationen hade vuxit till sådan omfattning att den måste betraktas såsom ett väpnat angrepp och aggression. Det som kommunister kallar för nationell befrielse är en helt ny form av krigföring, som förmodligen kommer att kräva en folkrättslig omvärdering av begreppen väpnat angrepp och aggression, handlingar som i folkrätten betraktas såsom förkastliga och ger den angripne rätt till självförsvar, oavsett hans bundenhet till det avtal som har brutits genom angreppet.

Argumenten för att Sydvietnam bör betraktas såsom en separat stat är så starka, att de enda existerande motiven för att Sydvietnam i dagens läge skulle betraktas som en del av hela Vietnam, nämligen bestämmelser om fria val i hela Vietnam och ett framtida obestämt enande, inte kan påverka bedömningen. Sydvietnam har erkänts av 60 stater, däribland Sverige. Vårt land erkände Sydvietnam de facto 1957 — då jag för övrigt själv var med i FN — och 1960 de jure, därigenom att vår ambassadör i Bangkok ackrediterades i Saigon. Två gånger har Sydvietnam i FN:s generalförsamling föreslagits till medlem i världsorganisationen, nämligen 1956 och 1957; bägge gångerna inlade emellertid Sovjet sitt veto. Vidare är Sydvietnam medlem i vissa FN-organ, bl.a. UNESCO och WHO, och upptogs 1950 i ILO och FAO.

Artikel 51 i FN-stadgan innefattar visserligen endast rätt för FN-medlemmar till kollektivt självförsvar, men i stadgans artikel 2, sjätte stycket, garanteras stadgans giltighet även för icke medlemmar i frågor som har med upprätthållandet av internationell fred och säkerhet att göra. Skydd mot aggression är en av de centrala punkterna härvidlag. USA har med ett flertal fördrag utfäst sig att ge ekonomisk och militär hjälp åt Sydvietnam. Den första överenskommelsen mellan USA och Sydvietnam slöts för övrigt redan under president Trumans tid, så långt tillbaka som år 1951, då det s.k. Economic and technical cooperation agreement slöts. Det förnyades år 1955, då även en försvarsöverenskommelse undertecknades. År 1957 utfärdade president Eisenhower och premiärminister Diem dessutom en kommuniké om gemensamt bistånd och hjälp, år 1961 följd av ett Treaty of amity and economic relations. Vi har alltså att göra med ett omfattande fördragssystem, utbyggt under ett flertal år. Artikel 51 i FN-stadgan syftar dessutom på regionala kollektiva försvarsorganisationer. Det 1954 av bl.a. USA undertecknade SEATO-fördraget innefattade en förpliktelse till kollektivt försvar av Sydvietnams territorium. Vid ett möte med paktmedlemmarna i SEATO i juni 1966 fick också USA stöd från samtliga paktmedlemmar för sin politik i Vietnam, bortsett från Frank Vietnam är en testplats för de kommunistiska »nationella befrielsekrigen>. Tekniken varieras naturligtvis efter de lokala förhållandena. En av medlemmarna i den internationella kontrollkommissionen i Vietnam — Kanada — har i ett uttalande, baserat på kommissionens juridiska kommittés rapport 1962, framhållit en del viktiga faktorer ur aspekten Vietnam sett som ett kommunistiskt »nationellt befrielsekrig>; jag skall strax in extenso läsa upp detta uttalande. Den kommunistiska tesen om »nationellt befrielsekrig> kommer förmodligen i framtiden att innebära problem för folkrätten, då främst beträffande definitionen av väpnat angrepp och aggression. I Vietnam råder det ingen som helst tvekan om att Sydvietnam har rätt till självförsvar mot aggression och att Sydvietnams allierade med USA i spetsen står på fast folkrättslig grund i sin hjälp åt Sydvietnam. För att belysa problematiken ytterligare skall jag av detta och ännu ett skäl be att få återge kontrollkommissionens nämnda uttalande. Jag gör det också av det skälet att kontrollkommissionens uttalande tidigare, så långt jag har kunnat utröna, inte finns på svenska. När jag nu ger en utförlig framställning av kommissionens uttalande är det därför att uttalandet på ett ypperligt sätt verifierar de fakta som jag här har försökt sammanfatta.

Senare informerade statssekreteraren för utrikes ärenden kommissionen om mordet på överste Nam. De nordvietnamesiska myndigheternas delaktigheter i kidnappningen och mordet på översten anfördes. Alltsedan anklagelserna blev av allvarligare natur, krävde kommissionen prima facie bevis från Sydvietnams representation för att få anklagelserna om den nordvietnamesiska partens medbrottslighet i händelsen bekräftad. Kommissionen erhöll detaljerade uppgifter från representationen den 24 oktober 1961 och 16 november 1961 tillsammans med ett stort antal dokument och fotografier som stödde påståendena.

I november 1961 granskade kommissionen dessa brev som innehöll ett flertal påståenden och remitterade dem till den juridiska kommittén för undersökning ”med avsikt att avgöra huruvida anklagelserna och bevisen däri prima facie har någon betydelse för bestämmelserna i Geneéveöverenskommelsen”. Den juridiska kommittén har gjort en noggrann undersökning av de olika anklagelserna och det bevismaterial som avses stödja dem, i form av dokument och andra materiella bevis, och lämnat följande rapport med reservation från den polske delegaten.

Artikel 10 i överenskommelsen redogör uttryckligen för de båda parternas åtaganden för att beordra och genomföra fullständigt upphörande av alla fientligheter i Vietnam. Artikel 19 i överenskommelsen fördelar åtagandena på de två parterna för att försäkra sig om att de dem tilldelade zonerna inte utnyttjas till återupptagande av fientligheterna eller till ytterligare aggressiv politik. Artikel 24 i överenskommelsen grundar sig på principen om den demilitariserade zonens okränkbarhet och de till de två parterna anvisade territorierna. Det redogörs uttryckligen för att vardera partens väpnade styrkor skall respektera territorium under den andra partens militära kontroll och inte begå några som helst handlingar eller företa några som helst operationer mot den andra parten. Artikel 27 i överenskommelsen fastställer uttryckligen styrkornas befälhavares ansvar för de två parterna genom fullständigt och betryggande uppfyllande av överenskommelsens alla stadganden från alla element och och all militär personal under deras kommando.

Dessa handlingar strider mot artiklarna 10, 19, 24 och 27 i överenskommelsen om upphörande av fientligheterna i Vietnam.

4) Kommittén anser att ytterligare undersökningar är nödvändiga för att ta definitiv ståndpunkt till kidnappningen och mordet på överste Nam, före detta chef för den sydvietnamesiska representationen, och till huruvida detta var en del av den verksamhet som det refereras till i underparagraferna 2) och 3) ovan och som är förbjuden under artiklarna 19, 24 och 27 i överenskommelsen. Den sydvietnamesiska representationen har lämnat prima facie bevis som garanterar en sådan fullständig undersökning av fallet av kommissionen. Vi skall i sinom tid inkomma med en fullständig rapport som i detali redo gör för de anklagelser som gjorts av den sydvietnamesiska representantionen, för existerande bevis i förhållande till dessa anklagelser och för våra särskilda observationer.” Så långt den juridiska kommittén. Kommissionen accepterar den slutsats som drogs av den juridiska kommittén, att det finns tillräckligt med klara bevis för att den nordvietnamesiska armén har brutit mot artiklarna 10, 19, 24 och 27 i särskilt angivna exempel. Den polska delegationen tar avstånd från dessa slutsatser. Med utgångspunkt från den fullständiga rapport, som förbereds av den juridiska kommittén och som täcker alla anklagelser och bevis, kommer kommissionen att handla i enlighet med vad som anses lämpligt i varje enskilt fall.» Så långt kontrollkommissionens rapport. Man må lägga märke till att vad som här återges av internationella kontrollkommissionen inträffade, som jag tidigare nämnt, tre år innan USA insatte några som helst trupper för att hjälpa Sydvietnam. År 1965 avgav den kanadensiska delegationen i kontrollkommissionen en specialrapport som också är av intresse i sammanhanget för att belysa hur man ser på problemet om folkrätten i Sydvietnam.

Kom missionens avgörande baserade sig på de slutsatser som efter omfattande undersökning av anklagelser och bevis gällande detta problem nåtts av kommissionens juridiska kommitté. De slutliga paragraferna över dessa slutsatser löd sålunda: »Juridiska kommittén drar den slutsatsen ——— att det är det nordvietnamesiska Lao Dong-partiets» — d. v. s, det kommunistiska partiets i Nordvietnam — »avsikt att störta regeringen i söder. I september 1960 höll i Hanoi Vietnams Lao Dong-parti sin tredje kongress, vilken antog en resolution som manade att organisera en ”front under ledarskap av Vietnams Lao-Dong-parti. Grenar av Vietnams Lao Dong-parti och ”Befrielsefronten i sö självförsvarsstyrkor” finns och är verksamma i den södra zonen. Vietnams Lao Dong-parti, Befrielsefronten i söder, Befrielsefrontens väpnade styrkor i söder och Folkets väpnade självförsvarsstyrkor har i den södra zonen spritt propaganda avsedd att sporra folket att opponera sig mot och störta regeringen i söder. Det finns en Befrielsefrontens radio och en Frihetens pressbyrå som assisterar i ovan nämnda verksamhet. Det är möjligt att även Hanoiradion har bistått i nämnda verksamhet. Befrielsefrontens propagandalitteratur i söder till förmån för frontens verksamhet har blivit publicerad i den norra zonen och förts över gränsen av officiella representanter för den demokratiska republiken Vietnam.» »1.

2. De, som ignorerar deras maningar och fortsätter att stödja regeringen i söder har hotats med straff och i särskilda fall har sådana straff verkställts genom avrättning. 3.

4. Alltsedan dagen för denna särskilda rapport har kommissionen från den sydvietnamesiska förbindelserepresentationen fortsatt att motta anklagelser av allvarlig natur, anförande en intensifiering av aggressionen från norr. I dessa meddelanden som beskickningen lämnat till kommissionen har bevisen ökat för att regeringen i Nordvietnam utvidgat sin aggressiva verksamhet, riktad mot regeringen i Sydvietnam, och infiltrerat ett växande antal väpnad personal och en allt större mängd militär utrustning i Sydvietnam i syfte att med våld störta regeringen i Sydvietnam. Representationen har informerat kommissionen om att som resultat härav den sydvietnamesiska regeringen tvingats begära ökad utländsk hjälp i självförsvarssyfte. 5. I dess brev av den 27 maj 1965 har beskickningen t.ex. försett kommissionen med detaljer om hemliga baser och liknande anläggningar placerade i Syd vietnam med stöd av Nordvietnams och andra kommunistländers regeringar. I samma brev har beskickningen försett kommissionen med en lista på vapen, krigsmateriel och utrustning av kommunistiskt ursprung, beslagtagningar som rapporterats till kommissionen alltsedan datum för kommissionens särskilda rapport den 2 juni 1962. 6. I brev daterat den 12 februari 1965 har beskickningen rapporterat till kommissionen att under perioden 1959—464 mer än 39 000 män förts in i Sydvietnam från Nordvietnam i strid mot Genéveöverenskommelsen om upphörande av fientligheterna i Vietnam. Representationen har överlämnat ett urval detaljer om träning, infiltrationsvägar, vapen och utrustning för dessa män, grundade på uppgifter från krigsfångar och beslagtagna dokument. 7.

8. Det är den kanadensiska delegationens mening att de händelser som ägt rum i såväl Nordsom Sydvietnam allt Ang. Sveriges utrikespolitik sedan den 7 februari är ett direkt resultat av intensifieringen av den nordvietnamesiska regeringens aggressionspolitik. Den kanadensiska delegationens åsikt är därför att det skulle vara kommissionens främsta förpliktelse att koncentrera all befintlig uppmärksamhet på det kvarstående faktum att Nordvietnam ökat sina ansträngningar att sporra, uppmuntra och stödja fientlig verksamhet i Sydvietnam med mål att störta den sydvietnamesiska regeringen. Denna verksamhet står i direkt och allvarlig strid mot Geneéveöverenskommelsen och utgör den djupaste orsaken till instabiliteten i Vietnam vars händelser alltsedan den 7 februari borde ses som farliga manifestationer. Upphörandet av den fientliga verksamheten från nordvietnamesiskt håll är en förutsättning för återställandet av freden i Vietnam såsom den förutsågs av deltagarna i Genevekonferensen 1954.» Här skall endast tilläggas att USA först den 8 juni 1965 satte in trupper i striden för att hjälpa Sydvietnam.

Herr talman! Herr Kilsmo har nu hållit sitt andra stora försvarstal för den amerikanska insatsen i Vietnam. Det första höll han i remissdebatten, och jag känner mig en aning skuldmedveten över, att jag provocerat honom till det anförande han höll här i dag. Han har verkligen läst på under tiden. Men vilket förunderligt urval han lyckats göra i den numera mycket stora litteraturen om vietnamkriget! Han påpekar nog så riktigt att Genéveavtalet var ett hastverk. Det sammanhänger med att den dåvarande franske — premiärministern - Mendés France hade utsatt en viss tidsfrist för att göra slut på kriget i Indokina. Det väsentliga är att den amerikanska regeringen lovade att lojalt stödja och efterkomma den avslutande deklaration som =: beledsagade = stilleståndsavtalet mellan Vietminh och den franska regeringen efter kriget i Indokina. Herr Kilsmo gör sig mycken möda med att bevisa att Amerika faktiskt har en folkrättslig grund för att hålla trupper som uppgår till bortåt en halv miljon man i Vietnam. Hade han framhållit de politiska och militära grunderna skulle det vara mer förståeligt. Men att just anföra folkrättsliga grunder för denna intervention gör utgångspunkten ytterst dubiös. Herr Kilsmo lyckades också sorgfälligt undgå att nämna den roll som de sydvietnamesiska regimerna Bao Dai och Diem på ett tidigt stadium gjorde för att sabotera Genéveavtalet. Han fäster inte heller avseende vid att den hjälp som under Eisenhowers tid lovades Sydvietnam gällde ekonomisk hjälp och rådgivning efter de arrangemang som träffades mellan Amerika och Frankrike när Indokina-kriget höll på att avslutas. Jag skall inte närmare — ty det är en hopplös uppgift ur alla synpunkter — försöka granska herr Kilsmos tal i detalj i en debatt som i dag. Jag fäster uppmärksamheten på att ända långt in på 1960-talet var den amerikanska insatsen mycket begränsad och hade främst den karaktär, som jag nyss nämnde — ekonomisk insats och rådgivning. Den nuvarande insatsen stöder Washington och president Johnson på en resolution som senaten antog 1964 efter Tonkin-intermezzot. Den hade en ganska vag karaktär och har på senaste tiden satts under stark debatt i den amerikanska kongressen, med sådana kritiker som senator Fulbright och andra som menar att denna resolution aldrig avsåg att ligga till grund för en krigsinsats på bortåt en halv miljon man. Men det var efter den resolutionen — efter det i sig dunkla Tonkinintermezzot — som hela upptrappningen kom och nu rullar vidare, Herr Kilsmo har faktiskt — jag beklagar att jag måste säga det — övertagit det mest suspekta och sämsta i den amerikanska argumenteringen. Han har tagit med allt, från att det är en uteslutande nordvietnamesisk aggression till att det är en testplats för det kommunistiska befrielsekriget. Det är ingalunda lätt och det kan inte vara möjligt i dag, heller inte lämpligt, att i Sveriges riksdag göra en entydig skuldfördelning för vietnamkriget. Men den historieskrivning herr Kilsmo gjort här i dag måste man dock starkt protestera mot. Det gäller också hans beskrivning av FNL:s födelse, att det skulle vara så enkelt som ett kongressbeslut av det kommunistiska partiet år 1960 i Nordvietnam. Dessförinnan hade själva kärnan i FNL sprungit fram i Sydvietnam under trycket av den hårda förföljelse som rasade mot oliktänkande under regimen Diem.

Om det skulle vara riktigt som herr Kilsmo säger, att det finns ett klart och entydigt folkrättsligt underlag för denna insats, hur skall man då förklara att USA:s närmaste allierade känner växande olust, smärta och farhågor över den tragedi som utspelas? Vi kan dess värre inte hysa några förhoppningar om snara fredsförhandlingar. I stället pågår en upptrappning undan för undan. Vi har under senaste tiden sett hur den militära insatsen utvidgats, hur bombningarna över Nordvietnam utvidgats, hur den amerikanska sjunde flottan börjat bombardera kusten av Nordvietnam, hur man har börjat minera floderna o. s. v. Det har från officiellt amerikanskt håll berättats att det amerikanska flyget vräker ner bomber över Vietnam till en styrka som motsvarar vad det amerikanska flyget fällde under åren 1942— 1945 över Europa och Mellanöstern. Det är en insats som man måste se med smärta och som en ohygglig tragedi. Hittills har alla krav på att bomb Det väcker en stark känsla av tvivel på USA:s hållning när man ser hur fredsgesterna beledsagas med samtidiga åtgärder för att trappa upp kriget. Det är en saxning mellan fredsinviter och krigsutvidgning som nära nog fått karaktär av system. Hökar och duvor behandlas i tur och ordning, men hittills är det hökarna som leder. Följden har blivit att en växande opinion även i Västerlandet tycker att Washington gör sig skyldigt till tvetalan. Det s.k. trovärdighetsgapet är ett faktum, och den amerikanska statsledningens anseende har enligt stora delar av världsopinionen fallit lägre än någonsin under senare tid. Det är beklämmande att behöva konstatera detta om ledningen för en nation, som i så många avseenden är grandios och förtjänar att respekteras och som man inte kan låta bli att på många sätt tycka om när man lär känna den närmare. Men man frågar sig hur det vietnamesiska folket egentligen skall kunna övertygas om att USA inte är ute för att militärt krossa Nordvietnam och den nationella befrielsefronten, när dess åtgärder tycks peka ditåt — trots alla retoriska försäkringar av annan innebörd. Herr Werner berörde en fråga som då och då möter i den svenska debatten och beträffande vilken det finns underlag även i debatten i dag, nämligen att Sverige borde erkänna regeringen i Nordvietnam. Det kan verka ganska plausibelt eftersom vi har erkänt Sydvietnams regim för några år sedan. När utrikesutskottet, vars utlåtande kommer att behandlas senare i dag, ändå enhälligt avstyrkt motionerna i denna fråga, finns det godtagbara skäl härför. I dagens läge skulle det, trots vad herr Werner invänder, inte vara lägligt med ett sådant erkännande. Åtgärden skulle på många håll i världen kunna vålla missförstånd om Sveriges hållning. Den skulle heller inte ha någon som helst effekt på strävandena i fredsarbetet och för att få förhandlingar till stånd. Att Sverige 1960 erkände Sydvietnams regering stod i direkt samband med vår röstning i Förenta Nationerna om Sydvietnams och Sydkoreas medlemskap 1957. Den frågan föll genom Sovjets veto. Om vi kunde anta att ett erkännande från svensk sida av Nordvietnams regering i minsta mån skulle främja fredsarbetet borde vi inte tveka. Men man kan inte förutsätta något sådant och då är det lämpligare att avstå från erkännandet och invänta mer normaliserade förhållanden. I nästa månad kommer Förenta Nationerna vid extra möte med generalförsamlingen att behandla frågan om Sydvästafrika. Statsrådet Myrdal har redan erinrat om hur en 14-länderkommitté har uppdraget att försöka få fram förslag till åtgärder som kan vidtas för att föra över mandatet från Sydafrika till ett FN-organ. Man måste konstatera att hittills föga framsteg gjorts i denna ytterligt svåra uppgift. I somras gjorde jag en resa i södra Afrika, bl.a. för att studera raspolitikens problem. Jag kunde konstatera att man i Sydafrika inte gör någon hemlighet av sin vägran att släppa Sydvästafrika. Man vill behålla mandatet så eller så. Sydafrikansk press diskuterade om det inte var tid att öppet införliva Sydvästafrika med Sydafrika som en femte provins, och arbetet med ekonomisk integration pågår sedan lång tid. Det är med intresse men med föga förväntan som man motser den extra generalförsamlingen i Förenta Nationerna, då den skall försöka finna nya uppslagsändar för att lösa denna hårdknut. Herr Dahlén har försökt pressa statsrådet Myrdal till att nämna åtgärder som skulle kunna vidtagas. Man känner sig nästan vanmäktig inför dessa frågor. Vad är egentligen lösningen för södra Afrika om man inte vill tillgripa militärt våld? På afrikansk sida är man på sina håll redan beredd att förorda sådana åtgärder, vilket man dock inte är på västerländsk sida. Det är en absurd tanke att FN skulle börja ett stort krig i södra Afrika eller tro att detta kunde bereda vägen till en lösning — ens om man kunde finna länder som ville släppa till vapen och soldater och finansiera ett sådant krig. Vad beträffar Rhodesia väntar vi att generalsekreterare U Thant inom kort skall lägga fram en rapport om hur FN:s medlemmar följer säkerhetsrådets båda beslut om sanktioner. En del nationer, såsom Sverige, har tillämpat dem snabbt och fullständigt, andra länder har inte gjort mycket för att efterkomma besluten. Hit hör främst Sydafrika och Portugal. Jag var i Salisbury i Rhodesia i somras, och jag fick ett starkt intryck av att sanktionerna dittills varit föga effektiva. Varuflödet var rikligt. Knappast någon nödvändighetsvara saknades. Bensinen är visserligen ransone Ang. Sveriges utrikespolitik rad men inte värre än att även den civila bilismen kunde fungera livligt, och man kunde för övrigt köpa extra ransoner till förhöjt pris. Oljan rinner till natt och dag från söder. Politiskt fick man upprepade försäkringar om att den vita befolkningen i överväldigande grad står bakom Ian Smiths regim. Denne känner sig utan tvivel säker i sadeln och han håller på att finslipa och mer raffinerat genomföra en raspolitik som är nästan helt identisk med apartheidpolitiken i Sydafrika. Sedan har säkerhetsrådet i FN i höstas fattat sitt beslut om skärpta resolutioner, som riktar sig mot ett dussintal av Rhodesias främsta exportprodukter. Detta bör efter hand ge mera märkbar effekt. Man har på rhodesisk sida officiellt vidgått att nationalprodukten i fjol försämrades motsvarande en 10-procentig sänkning av realininkomsterna. Försämringen i år bör rimligen inte bli mindre när sanktionerna efter hand får ökad effekt. Sekretessen kring Rhodesias utrikeshandel är numera ytterligt skärpt. Exportörerna har nyligen fått regeringsorder att se till att deras produkter inte bär någon som helst beteckning som visar ursprunget och att man ytterligare skall söka mörklägga destinationen. Och vem kan kontrollera i världens frihamnar var varor kommer ifrån och vart de slutligen skall gå? Det är ett hart när olösligt problem, och det finns folk som är ute efter att göra affärer i tobak och andra produkter ifrån Rhodesia. Vad som skett under senare tid visar ett växande dilemma för rebellregimen. Säkert kommer den att försöka kompensera sig, främst genom ökad handel med Sydafrika och de portugisiska kolonierna. Man kan inte vänta några snara synliga resultat av sanktionerna, men efter hand måste rimligen trycket kännas allt hårdare. även om den vita befolkningen till synes överväldigande står bakom regeringen, har på senare tid visats vissa tecken till opposition, och man har noterat att även vissa politiska verkningar märkts. Sanktioner är naturligtvis ett mycket trubbigt vapen, och deras effekt har aldrig prövats helt. Man kan inte hysa någon särskild övertro på dem. Det är klart att FN löper åtskillig risk och har mycket att förlora, nämligen om sanktionerna blir ett misslyckande. Man får se frågan på sikt, försöka driva en så fast och konsekvent politik som möjligt och bibehålla trycket mot Rhodesia. Om inte ens det lilla Rhodesia kan politiskt påverkas genom en internationell sanktionsaktion, måste man betvivla att Förenta Nationerna genom sanktioner kan få ett effektivt instrument för att påverka stater som är större och ekonomiskt starkare. Så till vida är sanktionerna mot Rhodesia även en probersten för FN, d. v. s. i grund och botten en prövostund för den internationella solidariteten. Hittills har paradoxalt nog grannlandet Zambia drabbats mer av sanktionerna än Rhodesia. Zambia nödgas ännu handla ganska mycket med Rhodesia och tvingas än mer att handla med Sydafrika, trots att Zambias regim hyser samma avsky för raspolitiken i de båda länderna. Det uttalande som görs i dagens regeringsdeklaration om lämpligheten av att undersöka utsikterna att kompensera Zambia genom en internationell aktion är starkt motiverat och bör följas upp av regeringen i lämpliga former. Låt mig säga att det är med glädje man ser svenska regeringens aktiva strävan i Genéve och inför andra internationella fora för ett icke-spridningsavtal och andra rustningsbegränsande åtgärder. Statsrådet Myrdal har nyligen erinrat härom och har i Geneve framfört krav och önskemål på andra kompletterande åtgärder vid sidan av spridningsavtalet, främst totalt stopp för prov med kärnvapen samt förbud mot produktion av klyvbart material för vapenbruk. Det är naturligt att dessa önskemål betonas och att kraven framförs. Det är också naturligt att vi söker få ett icke-spridningsavtal som inte hindrar utvecklingen av vår och andra länders fredliga atomenergi. Man får inte skapa en så ensidig avtalsprodukt att supermakterna får alla fördelar och de kärnvapenfria makterna alla skyldigheter och bindningar. Men sedan dessa reservationer är gjorda och kraven har framförts måste den slutliga linjen bli att Sverige på allt sätt främjar tillkomsten av avtalet, även om de övriga delarna i »paketet» inte skulle komma till samtidig förhandling eller någon garanti ges härom. Jag vill erinra om några rader av förre utrikesministern Östen Undén i en artikel han nyligen skrivit i tidningen Arbetet. Han säger på tal om denna fråga: »En annan fråga är huruvida det finns den ringaste chans för vinnande av supermakternas samtycke till det tänkta paketet. Kan vi verkligen tänka oss att t.ex. Sverige skulle avge den deklarationen till USA och Sovjet att vi inte vill godtaga ett avtal mot spridning av kärnvapen, varom de nämnda bägge makterna enat sig? Skulle vi säga att vi ställer oss utanför avtalet trots att även vi gillar spridningsförbudet och betraktar det som ett intresse även för oss att det kommer till stånd? Eller finns det på allvar delade meningar härom i Sverige?

Men Sverige varken kan eller bör hindra eller på något sätt fördröja icke-spridningsavtalets tillkomst, förutsatt att detta inte på ett ohemult sätt binder oss i fråga om den fredliga atomenergiutvecklingen. Jag behöver inte erinra om vilka politiska och psykologiska fördelar som skulle uppstå genom ett icke-spridningsavtal — och ännu mer om detta skulle kompletteras med en överenskommelse i det ämne som statsledarna Kosygin och Johnson just nu beslutat att förhandla om, nämligen antirobotvapen. En kapprustning på det området skulle kosta uppskattningsvis enbart USA 200 miljarder kronor och skulle drabba oss alla indirekt och göra världen fattigare. Till sist vill jag framhålla att den nya rörligheten i Västtysklands politik — bl.a. med upptagande av officiella förbindelser med Rumänien — är ett positivt inslag i den europeiska avspänningen. Man måste önska fortsättning på denna linje. Västtysklands politik har alltför länge varit så fastlåst och doktrinär att den har varit ett hinder att lösa avgörande europeiska samlevnadsfrågor. Om den nya koalitionsregeringen nu inleder en rörligare och mera realistisk utrikespolitik, kan det endast gagna Europa och stärka utsikterna till fred och politisk stabilitet. Den dag man kan börja diskutera Oder-Neisse i sakliga och lidelsefria termer — som den politiska realitet den utgör — kommer avspänningen i Europa att vinna ny terräng.

Herr talman! Låt mig bara först få säga ett par ord till herr Werner. Eftersom han inte är här i kammaren hoppas jag att han inte på något sätt behöver känna sig skadad av vad jag säger. Herr Werner sade att han trodde mera på U Thant än på mig. Vem gör inte det? Det gör jag själv också, men jag ber att i all vänlighet få replikera till herr Werner att jag tror mera på kontrollkommissionen i Vietnam än jag tror på herr Werner. Jag har sökt att i mitt anförande — här vill jag alltså i första hand rikta mig till herr Möller — sammanställa just de folkrättsliga grunder som man anser att USA kan åberopa. Självfallet kan det inte bli fråga om ett önsketänkande från min sida. Det har jag inget som helst intresse av. Vad jag här har sagt verifieras av mycket framstående folkrättsexperter, t.ex. Oppenheims stora arbete »International Law». Jag kan inte finna att herr Möller ens har försökt att vederlägga de uppgifter, som jag har givit och som jag också verifierat med kontrollkommissionens uttalanden. Jag kan ej heller godkänna påståendet, att jag är så ensam om min tro. I och för sig är det naturligtvis inte något fel att vara ensam om en tro, ty man vet ju hur det är: En stark person går med egna vågor genom havet. Jag kan inte rätta mig efter vad andra människor tycker, tänker och tror i detta fall.

Så har regeringen emellertid inte gjort utan bara uttalat sig försiktigt. Inte heller tycks herr Möller ha den engelska regeringen med Wilson i spetsen på denna linje. För övrigt vet jag inte om det av de västeuropeiska länderna är flera än Östtyskland och Frankrike som i princip är emot USA.

Det är till att vara väldigt klärvoajant.

Herr talman! Det kan möjligen synas mindre väl motiverat att tala om nordiska problem i en utrikesdebatt — Norden tycks mig nämligen vara en så odelbar helhet att det är svårt att beteckna andra nordiska länder som »utlandet». Inte säger vi att vi far utomlands när vi reser till Danmark, Norge eller Finland. Och ändå: trots all vår gemenskap i Norden vittnar tusenden av olika ting om att vi är fem nationer, fem fria stater med egna lagar, egna seder och i många hänseenden egna intressen bakom respektive riksgränser. Med detta faktum för ögonen vågar jag påstå att våra nordiska problem väl försvarar sin plats i en svensk utrikesdebatt. Det gäller problem som sakligt och personligt säkert berör oss nog så nära som de storpolitiska problem och utblickar vilka vanligtvis och även i dag tar huvuddelen av uppmärksamheten i anspråk. I dagens regeringsdeklaration står att läget här i Norden företer en ljus bild. Jag delar regeringens uppfattning i det avseendet, om man jämför situationen i de oroliga delarna av världen med läget här i Norden; men jag är litet reserverad mot regeringens totala belåtenhet över utvecklingen av samarbetet mellan de nordiska länderna. Nu undrar kanske någon varför man behöver prata här om våra nordiska problem — vi har ju Nordiska rådet. Tyvärr måste vi nog ändå göra det. Nordiska rådet är bra på sitt sätt och sör ett utmärkt arbete, men dess roll är begränsad och nationella aktiviteter krävs ovillkorligen för att det skall nå sina syften. Att jag här vill exemplifierå detta med den nu gamla frågan om öresundsproblemen beror mest på att dessa just rör två grannstater, Danmark och Sverige. Det rör sig här om tre olika komplex som delvis hänger ihop. Det för ögonblicket mest aktuella problemet gäller storflygplatsen. Kastrup är för litet och måste byggas ut; sker detta blir det ändock en ganska kortfristig lösning. Därför är det naturligt att man söker finna ersättningar för Kastrup. Nordiska rådet har rekommenderat ett samarbete mellan de av denna fråga närmast berörda staterna, men Sverige har vägrat medverka i undersökningarna om var den nya flygplatsen skall ligga. Det är en inre dansk angelägenhet, har man sagt från svenska regeringens sida — som om det vore alldeles betydelselöst för oss svenskar och särskilt då dem som bor i Sydsverige var storflygplatsen skall ligga. Danska regeringen har i sin rapport till Nordiska rådet klart fastslagit att samarbetet uteblivit till följd av svensk vägran. Det enda svenska regeringen velat samarbeta om är åtgärder för att hindra kollisioner i luften mellan flygplan över Sverige i trafik till och från storflygfältet. Hur är då situationen? Jo, på svensk sida har man beslutat bygga en ny flygplats vid Holmeja som ersättning för Bulltofta. Att en ersättning för denna måste byggas är naturligt och klart. Vår förutvarande kommunikationsminister gav i en debatt här i kammaren intrycket att ett danskt-svenskt flygtekniskt samarbete redan i inledningsskedet var i gång och att en flygplats vid Holmeja icke skulle störa en storflygplats på Saltholm eller Sydamager. Det visar sig nu att denna uppgift var förhastad. Storflygplatsen, antingen den ligger på Saltholm eller vid Kongelunden på Sydamager, skulle allvarligt störas av Holmeja och Ljungbyhed.

Det är utomordentligt viktigt att Sveriges regering snabbt medverkar till en förbättring härvidlag. Mycket viktiga gemensamma nordiska intressen står här på spel. Att ett avgörande med det snaraste beträffande storflygplatsen är av yttersta vikt framgår också därav att den för var dag allt aktuellare brofrågan för sin lösning är ovillkorligen beroende av storflygplatsens förläggning. Visserligen gäller debatten två broar — och jag skall inte lägga mig i debatten — men en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, som är ett av de aktuella projekten, kan inte avgöras innan det är klart om det skall ligga en storflygplats på Saltholm eller inte. Det är också ett svenskt intresse att den saken klarlägges mycket fort. Den här berörda frågan aktualiserar även andra avsnitt av öresundsproblemen. Jag vill bara i förbigående nämna ett. På förslag av Nordiska rådet och efter ett svenskt medlemsförslag har det s.k. Öresundsrådet tillkommit. Det är en regional organisation med alla dess begränsningar. Men en rationell planering av det s.k. Örestads-området, alltså både den danska och den svenska sidan av Sundet, kräver en samordning av helt annan art, en samordning inte blott av kommunala planeringar utan även av kommunikationer och många andra ting som svårli gen kan åstadkommas utan statlig medverkan. Öresundsrådet är ju en svensk-dansk organisation. Det gäller därför att här även få en samverkan mellan de två ländernas statliga myndigheter på detta område. Det skulle vara av största intresse att höra vad den svenska regeringen har att säga om den saken. Det andra nordiska spörsmål som Ang. Sveriges utrikespolitik jag ville beröra gäller en sak av helt annan art. I Haugesunds Dagblad gjorde en skribent några reflexioner kring referatet av ett nordiskt studentmöte i somras. »Sproget var blitt engelsk», stod det i referatet, »hvilket löste finnenes evindelige problemer i nordisk sammenheng. Med andre ord: her gikk dansker, svensker, finner og nordmenn runt og knotet engelsk i Nordens lyse sommer, fordi di ikke var i stand til å gjöre seg forståelig på annen måte». Det syns mig, herr talman, vara en reflexion mitt i prick. Och tyvärr vittnar den om en utveckling som länge varit på väg. Den finska skolreformkommittén har rekommenderat alt i finska skolor endast ett obligatoriskt språk skall förekomma, nämligen engelska i finskspråkiga och finska i svenskspråkiga folkskolor. Visserligen pågår nu en kamp i Finland för att få två språk i skolorna, varav det ena i finskspråkiga skolor skall vara svenska. men vad detta kommer att leda till är omöjligt förutse. Man kan naturligtvis säga att vi i den svenska riksdagen inte har något att göra med denna finska angelägenhet — låt vara att vi skulle finna det beklagligt om det svenska språket så småningom förkvävdes och dog ut på andra sidan Bottenhavet. Men i själva verket gäller det inte här en svensk känslofråga för vår egen del. Spörsmålet gäller om Finland skall leva kvar i den nordiska enheten och samhörigheten eller icke. Observera att jag säger leva kvar och leva med, inte bara existera med. Naturligtvis är denna samhörighet inte bara språklig, men den är även och i hög grad språklig. Det blir svårt att förstå hur Finlands folk skall kunna leva med i den nordiska samhörigheten utan att förstå de språk som talas i alla de andra nordiska länderna. Även på Island talar man något av de skandinaviska språken. Jag hoppas vi här i riksdagen är eniga om och alla intensivt önskar att Finland som en le Därför har vi ett ansvar också i Sverige för den nordiska enhet, i vilken Finland sedan århundraden ingår. Vi kan först och främst göra något för de finska medborgare som vistas här i landet och se till att ordentlig undervisning i vårt språk bereds dem. Vi kan också stimulera undervisningen i finska språket i Sverige. Barn som följt sina föräldrar från Finland över hit har svårt att klara sig i svenska skolor och bör under något eller några år få undervisning på finska. Härför krävs lärare, och därvidlag brister det. Framstötar om ett tvåspråkigt lärarseminarium i Haparanda har hittills inte givit något resultat. Men även Finland lider brist på lärare, dock inte i finska utan svenska. Kan vi inte från svenskt håll hjälpa upp detta förhållande, givetvis i fullt samförstånd med finska myndigheter? Det finns finska lärare i svenska språket som aldrig varit i Sverige. Stipendier för sådana lärare för att besöka Sverige skulle vara av stor betydelse. Skolungdomsutbytet är vidare ett utomordentligt sätt att knyta band mellan länder och folk, i detta speciella fall säkerligen av mycket stort värde. Det har sagts mig att önskemålen i Finland om skolungdomsbesök i Sverige är långt större än vad som hittills varit möjligt att realisera.

Slutligen, herr talman, måste jag få ge uttryck för besvikelse över den takt varmed det inom Nordiska rådet pågående samarbetet utvecklas. Jag tänker därvid dels på den tid det ofta tar för att komma till resultat i enskilda ärenden inom den ram rådet nu har för sitt arbete, dels och framför allt på svårigheten att bryta denna ram och skapa nordiska organ med fullmakt att i strikt avgränsade frågor fatta beslut på de anslutna staternas vägnar. Visserligen finns några speciella samnordiska organ som arbetar självständigt, men det är egentligen endast den nordiska kulturfondens styrelse och de fullmakter den har som ur Nordiska rådets verksamhet framsprungit som ett embryo till en vidare verksamhet på överstatlig basis. I och med kulturfondens smärtsamma födelse tycks det vara stopp. Nordiska rådet rekommenderade t.ex. på sin tid medlemsländerna att undersöka om inte den nordiska expertkommitté som sysslar med flygtekniska frågor skulle få definitiv beslutanderätt när full enighet förelåg inom kommittén. Alla sådana enhälliga beslut har hittills lett till positiva beslut i berörda länder — någon risk att överlåta beslutanderätten skulle inte ha förelegat. Däremot skulle det ha betytt en förenkling och en obestridlig tidsvinst. Men nej, det gick inte. Medlemsländerna har nu meddelat att de inte kan tänka sig att överlåta sista ordet till något överstatligt organ ens i denna rent tekniska fråga, och Nordiska rådet nödgas väl avskriva saken. Det är en beklaglig konservatism att praktiska och rationella anordningar skall avvisas av de nordiska länderna med motiveringen att allt är bra som det är. Det är nämligen kontentan i svar som ingår inte bara i denna fråga utan också i andra frågor. Naturligtvis är jag fullt medveten om att det i vissa fall föreligger realistiska skäl för att bibehålla en nationell beslutanderätt. Men jag har en känsla av att den nationella byråkratien av normalt konservativa eller av maktfullkomliga orsaker får stora skälvan så snart man för på tal att den allra enklaste lilla fråga skall undandras dess domvärjo. Det skall i så fall gälla en nordisk skolstyrelse eller något liknande som arbe tar som en helt sluten enhet. Där kan man naturligtvis få en viss beslutanderätt. Det finns sådana fall. Fru Segerstedt Wiberg har väckt en motion i hithörande ämne, så vi får tillfälle att resonera om saken senare. Därför skall jag nöja mig med att här uttala förhoppningen att den svenska regeringen med stor vidsynthet vill beakta spörsmål av denna art och i praktiskt handlande bidraga till en rationellare form för det nordiska samarbetet.

Herr talman! Regeringsdeklarationen ägnar sitt huvudintresse åt de pågående nedrustningsdiskussionerna. Detta är naturligt, då de berör våra, liksom hela världens, säkerhetsintressen i hög grad. Vad som närmast möter ögat vid en rundblick i omvärlden är dock knappast någon nedrustning. Det är snarare mängder av bevis på hur stormakterna låter de vetenskapliga och tekniska framstegens alla resurser koncentrera sig på att fullända utrustningar och metoder för massförintelse och massförstöring av tidigare knappt ens anade mått. Detta har gett människan en förmåga som hon inte är mogen att besitta, och det är därför en tvingande nödvändighet att genom samfällda åtgärder av alla nationer söka behärska och dämpa den förmågan. Vi svenskar måste givetvis deltaga i detta arbete med alla våra krafter. Som deltagarnation vid 18-maktskonferensen i Geneve har vi fått särskilda möjligheter till detta, och jag vill i sammanhanget gärna uttala min beundran och respekt för den kunnighet och den skicklighet som har kännetecknat insatserna från vår svenska delegat, statsrådet Myrdal. Däremot måste man för den goda sakens skull beklaga den allt starkare anknytning till det inrikespolitiska spelet som ges åt det svenska engage manget i nedrustningsförhandlingarna. Det gäller inte bara benägenheten att tillmäta våra egna insatser på det internationella fältet långt större betydelse än vad de i verkligheten har. Den benägenheten är vi kanske inte ensamma om, och den kan väl ursäktas, dock endast så länge den inte leder till att svenska vitala intressen äventyras i en iver att göra oss bemärkta i den stora världen. Vad som inte kan godtas är tendensen att rätta till presentationen av internationella händelseförlopp efter ett önsketänkande eller en strävan att få dem att passa med den av regeringen förda politiken. Den svenska ståndpunkten i nedrustningssammanhang har varit och måste vara att överenskommelser och åtgärder skall syfta till och också leda till en sänkning av rustningsnivån. Vi bör rimligen inte medverka i åtgärder som inte har denna eller som kanske rentav har motsatt effekt.

Denna paketlösning skulle utan att ändra den militära maktbalansen innebära en uppbromsning av kärnvapenrustningarna, kanske t.o.m. på sikt någon nedtrappning. Den skulle därigenom ge en, åtminstone symbolisk, kompensation åt de stater som skulle tvingas avstå från eventuella planer på att anskaffa kärnvapen för att kunna bibehålla sin försvarsförmåga mot en kärnvapenförsedd eventuell angripare. De så framlagda svenska kraven har vid olika tillfällen upprepats och har t.o.m. i sammanhanget kallats för den svenska katekesen. Någon inrikespolitisk meningskiljaktighet torde denna katekes knappast haft anledning att skapa. I den mån tveksamhet kunnat vara motiverad skulle den väl närmast rört möjligheterna att verkligen få katekesen allmänt accepterad, och om man hade rätt att i så hög grad satsa på framgång i det avseendet, att man kunde avstå från varje egen åtgärd som i annat fall kunde varit motiverad. Såvitt man nu kan se har stormakterna fört det svenska förslaget om paketlösning åt sidan och tycks ha enats om att satsa enbart på ett icke-spridningsavtal. Övriga problem har man skjutit på en oviss men sannolikt ganska avlägsen framtid. Blir det så, skulle det vara ett tragiskt men mycket klart misslyckande av våra svenska strävanden att åstadkomma någon typ av nedrustning. Ett ickespridningstavtal rymmer i sig självt intet av nedrustning. Det konserverar och förstärker de nuvarande kärnvapenstaternas ställning och skapar av dem ett slags överklass bland nationerna med särskilda kompetenser och rättigheter, dessutom ganska slumpmässigt utvald. Det finns ingenting som garanterar att just de stater som nu har kärnvapen är de som bäst är ägnade att bära detta tunga ansvar och som i fortsättningen också kommer att vara bäst ägnade att bära det ansvaret. Det finns tvärtom mycket som tyder på att så ingalunda helt är fallet. Det är kärnvapnen som sådana och i vilka händer de ligger som är problemet, inte bara eller i första hand hur många stater som finns i kretsen. Den kretsen är för övrigt redan de facto mycket stor genom de militära allianserna, som ju ger alla medlemmarna en viss reell tillgång till kärnvapen — som i varje fall för deras del för in kärnvapen i den strategiska bilden även om själva utlösningen är förbehållen tillverkaren. Det är de alliansfria staternas förhållanden som påverkas mest av ett icke-spridningsavtal. Mot den bakgrunden är det svårförståeligt att regeringen i sin deklaration knappast ägnar ett ord åt de speciella problem som skapas av vår alliansfrihet. Hela argumentationen och resonemanget förs, som om vi vore medlem i någon av allianserna. Bekymrar sig regeringen mera om alliansernas problem än om de rent svenska intressena, eller umgås man med planer på att överge alliansfriheten? Vi har alltså från svensk sida hävdat att ett icke-spridningsavtal måste kombineras med andra åtgärder för att för oss kunna noteras som fördelaktigt. Ett provstopp enbart vore heller inte tillräckligt, men det vore långt bättre än ett icke-spridnningsavtal enbart. Eit totalt upphörande med alla kärnvapenprov är ett praktiskt taget lika effektivt medel att hindra spridning som ett direkt avtal därom. Ett provstopp skulle därutöver betyda, att kärnvapenmakterna finge sluta — inte med sin vidareproduktion av kärnvapen — utan med sin vidareutveckling av kärnvapen, en ganska måttlig begäran, tycker man. Provstopp förefaller emellertid inte nämnvärt locka kärnvapenmakterna — jag dömer då icke efter vad som sägs utan efter vad som i verkligheten sker och det är att mängder av prov utförs med en frekvens som inte tycks avta. Inte heller det svenska kravet på ett upphörande med nyproduktionen av klyvbart material för vapenändamål väcker någon anklang. Även detta är dock, tycker man, en ganska måttlig begäran om motprestation; alltså att nyproduktionen hålls tillbaka i länder som öppet har förklarat sig redan ha resurser att utplåna mänskligheten. Kärnvapenmakternas främsta intresse är dock uppenbarligen att bibehålla och förstärka sin övermakt över världen i övrigt. Det är därför som det är svårt att känna sig övertygad om att ett ickespridningsavtal skulle ge sådana politiska vinster och skapa en sådan avspänning i världen, som kärnvapenmakterna själva vill göra gällande. Det låter inte tilltalande, när den engelska representanten i Genéve undervisar sina kolleger om att kärnvapeninnehav knappast bidrar till ökad nationell säkerhet — representanten alltså för en regering, som noga bevakar sitt eget monopol i sammanhanget. Det låter inte heller övertygande, när USA:s representant försöker göra gällande att de alliansfria och kärnvapenfria staterna helt har missförstått situationen när de begär åtminstone någon nedrustningsåtgärd i utbyte mot att avstå från sin handlingsfrihet. Hans påstående klingar illa, tycker jag, att kärnvapenmakterna skulle göra de alliansfria närmast en tjänst genom att bibehålla och förstärka sitt monopol och att fortsätta med sin kärnvapenupprustning. Det låter i mina öron inte heller riktigt tilltalande, när det anläggs indignerade moraliska aspekter på frågan, om t.ex. Indien skall skaffa sig kärnvapen eller inte. Skulle Indien ha så dana planer — vilket jag inte vet någonting om — torde väl anledningen i så fall vara, att det känner sig hotat av ett kärnvapenförsett och aggressivt grannland — alltså ett Kina som har sprängt sig in i kärnvapenklubben och som inte vill ansluta sig till några avtal eller begränsningar över huvud taget. Det är som om man skulle vilja blunda för att det är där huvudproblemet ligger — inte i dess eventuella följdverkningar. Jag tror för min del att nedrustningsförhandlingarna skulle vinna mycket på litet ökad realism och litet större ärlighet. Hur otillfredsställande ett icke-spridningsavtal enbart är, belyses också, fast naturligtvis på ett lägre och mindre allvarligt plan, av den opposition, som med olika argument framförts under den senaste tiden, främst från industristater med avancerade atomenergiprogram men utan kärnvapen. Betänkligheterna kan nog inte helt avfärdas. De kan visa sig bli allvarliga för oss också. Den omständigheten att kärnvapenmakterna i ett avtal av nu diskuterad typ inte vill ta på sig skyldigheter av samma natur som Övriga stater åläggs medför, att kontrollen av avtalets efterföljd måste bli olika. Den måste sannolikt bli hårdare och mera omfattande för de kärnvapenfria. Detta kan innebära störningar i den internationella konkurrensen på atomenergiområdet, bl.a. genom att kärnvapenmakterna får verkliga eller kan bli utsatta för misstanken att de får verkliga fördelar på det civila området genom sitt privilegium på det militära. Forskningen på atomområdet känner inga klara gränser mellan militärt och civilt och det torde vara omöjligt att helt förhindra kärnvapenmakterna att själva avgöra vilka forskningsoch provningsresultat, som skall rubriceras som militära och som alltså kan förbehållas dem själva att med ensamrätt utnyttja. Likartat är problemet när det gäller den fredliga användningen av kärnexplosioner. Där är skillnaden ingen mellan militärt och civilt förfaringssätt, och detta förhållande kan ge kärnvapenmakterna ytterligare ett monopol av ekonomisk art eller i varje fall skapa utomordentligt svårlösta kontrollproblem. En åtgärd, som har antytts för att lämna någon kompensation åt de kärnvapenfria länderna, är att garantier skulle lämnas av de stora kärnvapenmakterna. Dessa har båda antytt sin beredvillighet att diskutera utfästelser om skydd mot utpressning och hot med kärnvapen, och förbindelser att inte använda kärnvapen mot kärnvapenfria stater eller grupper av sådana stater. Det verkliga värdet av sådana utfästelser skall inte överskattas. Historiska erfarenheter av löftens hållbarhet i trängda situationer är inte goda. Hotet av kärnvapen försvinner inte heller bara genom löften. Den tekniska möjligheten att kunna bli utsatt för kärnvapenangrepp utgör ett reellt hot, även om det inte uttalas i ord. Det är alltså också i det här fallet kärnvapnens existens som är det avgörande. Vår alliansfria ställning omöjliggör dessutom för oss att utbedja oss eller ens att godta ett erbjudande om garantier. Däremot bör vi naturligtvis tillsammans med andra stater kunna kräva, att kärnvapenmakterna i Förenta Nationerna gör klara deklarationer om att under alla omständigheter avstå från att använda kärnvapen mot stater som saknar sådana, till det värde som deklarationer av den typen hava kan. Nedrustningsförhandlingarna i Geneve har nu pågått i ett par veckor. De har karakteriserats av stormakternas tydligen fattade beslut att snarast genomdriva ett icke-spridningsavtal. Det är väl i känslan för vad som sannolikt kommer att ske, som det svenska inlägget i debatten i viss mån har skiftat karaktär mot tidigare. I stället för att som förut klart hävda vårt krav på samtidigt beslut om icke spridning, provstopp och produktionsstopp har det glidit över till ett annat uttryckssätt. Man säger nu, att i förgrunden för överläggningarna bör ligga, utöver ickespridningsavtalet, åtminstone frågan om provstopp och att man också bör kunna diskutera ett produktionsstopp. Jag tycker för min del att vi borde ha vidhållit vårt mera distinkta sätt att uttrycka våra önskemål. Om det sedan — som nu verkar sannolikt — måste konstateras att vi inte har kunnat få gehör för dem, så bör vi erkänna vårt misslyckande. Det är ingenting att skämmas Över, när insatserna, som i det här fallet, har varit goda. Däremot kan man inte acceptera att eventuella beslut i Genéve felaktigt presenteras för allmänheten såsom framgångar för de svenska strävandena att åstadkomma nedrustning o. s. v., om det i verkligheten inte är på det sättet. Utrikesministern sade i ett offentligt anförande för några månader sedan: »Man har nu kommit till en punkt där konkreta nedrustningsåtgärder, särskilt på kärnvapenområdet, ligger inom räckhåll.» Om man med konkreta nedrustningsåtgärder menar vad man väl bör mena, nämligen åtgärder som innebär en minskning av rustningarna, så var väl ändå uttalandet litet förhastat. Eller kan man från regeringens sida nämna någon enda konkret nedrustningsåtgärd — någon enda åtgärd som ur svensk synvinkel kan rubriceras så — som för den närmast överblickbara framtiden kan tänkas vara sannolik? Jag kan det tyvärr inte. Däremot har jag självfallet ingen annan mening än att vi, trots troliga misslyckanden, måste arbeta vidare i Geneve och i andra sammanhang. Jag vill då särskilt understryka — och instämma i — vad statsrådet Myrdal framförde i det svenska inlägget häromdagen om vikten av att ta upp diskussioner om de kemiska och bakteriologiska stridsmedlen. Jag har sagt det tidigare här i kammaren men jag upprepar det nu, nämligen att dessa stridsmedel omotiverat har kommit i skymundan i förhållande till kärnvapnen. De har dock egenskaper och möjligheter i fråga om massförstörelse av mänskligheten, som är lika fruktansvärda och fullt jämförbara med kärnvapnen. Det är alltså väl så viktigt att söka finna realistiska metoder för att få dem under kontroll.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp några frågor som herr Lundström berörde, fastän jag måste säga att hans. inlägg var utomordentligt specialiserat. Hans önskemål och klagomål förde mig därför ända ut i periferien av min utrikespolitiska kunskapssfär, så mitt inlägg blir säkert kort. De väsentliga frågor som rörde öresundsproblemen ligger ju helt och hållet inom <:kommunikationsdepartementets kompetensområde. Där försiggår ideliga, nästan dagliga skiftningar i under handlingsläget. Jag är inte befullmäktigad att ge mig in på några slutgiltiga bedömningar av frågor, som ligger under så intensiva konsultationer mellan de nordiska länderna — konsultationer som försiggår både på teknisk nivå och mellan ländernas fackdepartement. Vad sedan gäller kommentarerna om olika kulturproblem inom Norden, språkproblem och skolproblem, tror jag att jag gör bäst i att bara förena mig med herr Lundström i en allmän önskan om att vi, var och en på sin ort, skall verka för rikhaltigare kulturella förbindelser inom Norden. Jag övergår därefter till herr Virgins inlägg. I mitt repliksvar till herr Holmberg sade jag, att jag personligen var utomordentligt intresserad av att regeringen skulle ha en bred politisk förankring för sina strävanden på det internationella nedrustningsområdet. Och att detta inte bara är ord utan motsvaras av gärning tror jag väl bevisas just av att herr Virgin har inbjudits att vara vår meddelegat i nedrustningsdelegationen i Geneve. Jag tror också att det har framgått av hans inlägg, att enighet råder i uppfattningen om allt väsentligt.

Nu vill jag först och främst säga, att Sverige hittills är den enda neutrala stat som har tagit till orda vid årets genevesession. De åtta neutrala har allmänt ansett sig vara förhindrade att ingå på någon sakdebatt, eftersom det är ett faktum att vi inte officiellt och inte ens officiöst har sett någon text, som är garanterat godkänd av båda sidor. När jag ändå tog till orda var det för att i samma ögonblick som för handlingarna startade påminna just om vårt tresidiga krav och för att se till att vi åtminstone fick en sådan arbetsordning, att vi skulle kunna driva förhandlingar om alla de problem som ingår i paketet. Vad sedan resultatet där skall bli återstår naturligtvis att se. Man ger ju inte upp i början. Vi har tvärtom inskärpt nödvändigheten av att hålla dessa förhandlingar öppna. Herr Virgin nämnde, att jag i detta inlägg skulle ha infört en rangordning på kraven genom att sätta spridningsstopp och provstopp i en kategori och bara begära rätt att därjämte få tala om produktionsstopp. Det är en missuppfattning som väl beror på att jag byggde min framställning på en sammanfattning av de resolutioner som FN hade gjort. Det finns ingenting i FN resolutionerna som ger Genevekommittén direktiv att förhandla om produktionsstopp, och därför var det nödvändigt att formulera denna begäran säskilt, även om den därigenom kom att stå litet i efterhand. I dessa förhandlingar är det självklart svårt att balansera kraven. Vi har dock ingalunda givit upp i fråga om att stormakterna skall göra verkliga, konkreta uppoffringar. Vi har dock den allmänna internationella värderingen, att det är viktigt att man över huvud taget får några överenskommelser till stånd och att några vinster görs genom att stater, som annars skulle kunna fortskrida på kärnvapentillverkningens väg, hindras därifrån. Det blir en delikat balansgång. Hittills har vi emellertid inte behövt börja gå den. Vi står kvar vid de positioner vi fastlade vid 1966 års slut. Vi har inte haft anledning att ändra något. Men som jag nyss sade har vi alltid att ta hänsyn till en högre värderingssfär: vi vill verkligen arbeta för en internationell nedrustning. Som det sades i trontalet 1965 kommer vårt land att göra vad som står i dess förmåga för att föra nedrustningsfrågan framåt. I vår värderade talmans svarstal förra året förordades ju också positiva steg i riktning mot nedrustning och till förhindrande av kärnvapenspridning. Det är självklart, att vi ständigt måste hålla i minnet vad detta kan betyda för vårt eget land, men vi bör inte i första hand vara fixerade på resultaten för svenskt vidkommande. Vi måste vara villiga att föra den internationella nedrustningen framåt, även när det kommer att innebära uppoffringar för vår egen räkning. Den allmänna opinionen i vårt land växer också i den riktningen. Jag antecknade ett uttryck, som herr Virgin använde, att vi inte skulle ha tillräckligt markerat vårt fasthållande vid alliansfriheten. Det förstår jag inte riktigt. Saken är visserligen kortfattat uttryckt i regeringsdeklarationen, som säger att de kärnvapenfria staternas inställning är långtifrån enhetlig, att en skiljelinje går mellan dem som är alliansfria och dem som är allierade med kärnvapenmakter. Detta blev sagt just för att markera, att dessa senare står under ett kärnvapenparaply som de förra inte har. Frågan är sålunda mycket allvarligare för de kärnvapenfria. Men utan dem kommer inte heller några viktiga och betydelsefulla avtal till stånd. Det finns ju en hel del stater, vilkas medverkan i ett avtal världen och vi måste vara mycket angelägna om. Man kan inte vara betjänt med att få vilka hundra stater som helst att skriva på ett icke-spridningsavtal, utan i första hand alla dem som står nära möjligheten att själva tillverka kärnvapen. Jag kan helt hålla med herr Virgin om det viktiga som sades i den s.k. garantifrågan, som ju har varit uppe åtskilliga gånger. Vi har i Gené&ve ställts inför två slags garantier, erbjudna från respektive stormaktshåll. Vi brukar ibland kalla dem positiva och negativa garantier, men det ligger ingen värdering i detta. De positiva garantierna — de har erbjudits huvudsakligen av För enta staterna — skulle innebära, att en kärnvapenmakt utfäster sig att komma en stat till bistånd, som utsättes för kärnvapenattack och som själv är kärnvapenfri. Den s.k. negativa garantien, som först föreslogs av Nigeria i FN men som sedan är mest känd genom Kosygins budskap, innebär i stället att kärnvapenmakterna skall utfästa sig att inte anfalla kärnvapenfria stater. Nu har vi, precis som herr Virgin sade, i bägge dessa fall avstått ifrån att ställa några som helst krav. Särskilt de positiva garantierna skulle vara svårförenliga med vår traditionella neutralitetslinje, för vilken vi ju inte har begärt några garantier av främmande makter. Vad gäller de negativa garantierna vill jag också vitsorda vad herr Virgin sade, nämligen att får vi ett sådant erbjudande och det inte är förbundet med några särskilda villkor, så är det ju tacknämligt i och för sig. Sammanfattningsvis vill jag än en gång framhålla att vi fortfarande står inför avväganden, där det är omöjligt att se slutet på förhandlingarna och vilka avgöranden vi kommer att ställas inför. Vad vi däremot nog har en stark känsla av är att atmosfären i nedrustningsfrågan nu är mera gynnsam för uppgörelse mellan stormakterna. Jag får väl därför avsluta mitt anförande med att säga, att jag inte helt delar herr Virgins pessimism, Det må kanske vara mig förlåtet om jag därtill vill lägga en försäkran, att med eller utan förtvivlan i botten, måste vi ändå ha mod att fortsätta.

Herr talman! Jag är tacksam för statsrådet Myrdals uttalade intresse för det nordiska samarbetet. Jag förstår emellertid att det inte är spörsmål, som precis ligger inom hennes primära intressesfär, och att hon därför kan ha svårt att besvara de frågor som jag framställde. Om regeringen visade ett något större intresse än den har gjort i några år för första kammarens debatter, kanske jag ändå kunnat få svar på de frågor som jag ställde eller i varje fall vissa kommentarer till de spörsmål som jag berörde. Jag tycker nog att regeringens glest besatta och ibland helt tomma bänkar under våra debatter vittnar om en nonchalans, som är bedrövlig. Jag skulle nästan vilja beteckna den som något av en skandal.

Herr talman! Jag avsåg inte att direkt påstå att regeringsdeklarationen skulle innehålla några formuleringar, som tyder på att regeringen inte håller fast vid alliansfriheten. Vad jag sade var att jag tyckte det var egendomligt, att det enda som återfinns i regeringsdeklarationen angående den viktiga skillnad, som råder mellan alliansfria stater och dem som har allianser, är att man pekade på problemet. Jag tycker att vår särställning hade motiverat en analys och en mera ingående diskussion av vad avtalet kan innebära för vår del. Nu har statsrådet Myrdal gjort något litet av en sådan analys, och vi får väl nöja oss med den för ögonblicket. Jag håller fullständigt med statsrådet Myrdal om att vi måste fortsätta med våra insatser i nedrustningssammanhang. Jag sade heller ingenting annat i mitt anförande. Jag tror att vår strävan dock skulle vinna på att vi avstod från vårt önsketänkande i sammanhanget.

Herr talman! Det pågående kriget i Vietnam betraktas med djupaste oro av en allt kraftigare världsopinion. Med rätta frågar sig många vad USA har i Vietnam att skaffa. Den officiella motiveringen är känd. Det ständigt utvidgade amerikanska engagemanget i de sydöstasiatiska länderna är till för att förhindra kommunismen att få fäste i detta område och i angränsande länder. Det är för att slå vakt om demokratien som USA har närmare en halv miljon soldater i Vietnam, säger man. Enligt min mening finns det fog för den tveksamhet som råder på olika håll, om detta kan vara det rätta sättet att nå de angivna syftena. Det är möjligt att det på kort sikt är den lättaste metoden att försöka nå ett uppställt mål, men ser man det hela i ett längre perspektiv så är det sannolikt inte den effektivaste. Med hjälp av bomber kan man med till visshet gränsande sannolikhet inte skapa något förtroende för demokratien i Vietnam, lika litet som i andra u-länder. Bakgrunden till vad som nu sker i Vietnam är komplicerad. Det förhållandet att landet geografiskt är beläget mellan stormaktsblocken medverkar självfallet i mycket hög grad till de lidanden som dess folk får utstå, men man måste komma ihåg att det grundläggande för situationen är den kamp för social rättvisa som befolkningen, huvudsakligen bestående av bönder, i Sydvietnam för. Den kampen förs mot den reaktionära regim som USA stöder, en regim som förvisso inte gjort sig känd för några demokratiska principer. I syfte att undvika en form av diktatur har sålunda USA lierat sig med en annan diktatur. Genom revolt mot den sittande regeringen tror sig befolkningen kunna nå bättre förhållanden. Att den revolten har anknytning till kommunismen finns det inte någon anledning att betvivla, men det finns också skäl att uppmärksamma att den del av den sydvietnamesiska befolkningen som inte hyser några kommunistsympatier i sig rymmer motståndare till den amerikanska inblandningen i den form den nu tar sig. Den amerikanska politiken i Vietnam ger sålunda upphov till stämningar gentemot de demokratiska idealen som inte är gynnsamma. USA och därmed de demokratiska principerna kommer att betraktas som motståndare till vad befolkningen i dessa länder upplever som — och som är — rättvisekrav. Det borde ha varit klokare, om USA i stället hade inriktat sitt engagemang i Sydvietnam så att man sökt verka för en regim med starkare folklig förankring och i samarbete med denna sökt bygga upp landet ekonomiskt och sörjt för en allmän, grundläggande folkbildning. Det kan hända att man i strävandena mot en rättvisare social resursfördelning hade måst acceptera åtgärder som man i USA med den bakgrund man där har kan hysa tveksamhet mot. Man hade fått handla mot bakgrunden av att de fattiga sydvietnamesiska bönderna kunde tänkas tillmäta möjligheterna att äta sig mätta större betydelse än rätten att fritt få ge uttryck för sina tankar. Kanske hade man, med andra ord, fått ge avkall på vad vi bebetraktar som självklara samhällsprinciper, något som till en början kan se ut som ett nederlag för demokratien. Om man emellertid ser det hela i ett längre perspektiv, behöver det inte vara och är inte heller ett nederlag. Genom att ge de förutsättningar som vi här hos oss betraktar som grundläggande — trygghet och rättvisa — skulle man ha kunnat skapa möjligheterna för den frihet i form av demokrati som vi värderar så högt. En politik som vidmakthåller och accentuerar de sociala skiktningarna ger däremot verkligen en god grogrund för kommunismen. Alla ansträngningar måste givetvis göras för att få till stånd förhandlingar i syfte att bringa vietnamkriget att upphöra. Det är en truism att konstatera, att det är en komplicerad sak att nå dit i nuvarande läge. De förhoppningar som kunde hysas för några veckor sedan under den rådande bombpausen sveks när USA återupptog angreppen på Nordvietnam. Därigenom blev de många ansträngningar som gjorts på skilda håll för att få ett slut på kriget utan egentligt värde. Det krav som nu åter måste resas är att USA i första hand upphör med dessa bombningar. I annat fall torde utsikterna till förhandlingar vara obefintliga. Man måste också se det som naturligt att befrielsefronten, FNL, erkänns som förhandlingspartner. Men man måste nog gå längre och tillerkänna FNL en större roll i sammanhanget än man hittills gjort. Det är troligt att Nordvietnams och Ho Chi Minhs betydelse har överdrivits. även om ingen kan förneka att det finns förbindelser mellan Nordvietnam och FNL torde befrielsefronten vara betydligt självständigare än man i allmänhet synes utgå från. Vietnamkriget bör ses som ett inbördeskrig i Sydvietnam och inte som en kamp mellan Nordvietnam och den sydvienamesiska regeringssidan. Som villkor för en nedtrappning av kriget kräver USA motprestationer. Det kan säkert också anföras skäl för detta. Och om striden stått mellan två jämnstarka makter hade de skälen förvisso haft betydande tyngd. Men nu är det inte en stormakt USA kämpar mot. Det är ett litet land som blöder genom de amerikanska vapnen. USA torde kunna inskränka kriget utan att något farligt händer. En amerikansk eftergift i form av en nedtrappning av striderna skulle inte, såsom man synes förutsätta i Pentagon, lämna vägarna Öppna för världskommunismen. Farhågor av den typen upprepades ju helt nyligen av den amerikanska ambassadören i Stockholm. Omprövar inte USA sin inställning är risken stor för att kriget kommer att pågå under år framöver. Det har sagts, att långtidsperspektivet när det gäller detta krig är USA:s och Nordvietnams enda gemensamma nämnare, Jag tycker att man bör kunna finna flera gemensamma intressen mellan de båda länderna, om man har den rätta viljan. Vidare måste man beakta de risker för en mera omfattande sammandrabbning som föreligger — Kina kan komma att anse sig tvingat att kasta sig in i kri get, och följderna av den konflikt som då uppstår låter sig svårligen överblickas. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar det internationella engagemang som ungdomen lägger i dagen. Även när det gäller kriget i Vietnam är det ju inte minst från ungdomens sida som protesterna har kommit. Världen har krympt, för att använda ett slitet uttryck. Dagens ungdom känner att vad som försiggår på andra sidan jordklotet, det angår även den; de internationella gränserna har i väsentliga avseenden sprängts. Detta ökade internationella intresse hos ungdomen ser jag som mycket betydelsefullt för den framtida internationella gemenskapen; det bör kunna undanröja många konfliktorsaker i framtiden. För min del är detta inte bara en förhoppning utan en tro. En viktig fråga för oss i den svenska riksdagen är givetvis vad vårt land kan uträtta för att medverka till en avveckling av vietnamkonflikten. Vi är ett litet land och många tror kanske att våra möjligheter i detta avseende är mer eller mindre obefintliga. Klart är att man inte skall ha överdrivna föreställningar. Ändå tror jag att den svenska diplomatien kan spela en väsentlig roll. Med tanke på vårt lands neutralitet och oberoende bör de svenska diplomaterna kunna göra speciella insatser. Obundna som vi är av maktblocken undgår vi att misstänkas för att gå den ena eller andra sidans ärenden. Detta är som jag ser det en mycket väsentlig sak. Jag står i denna kammare som undertecknare på en motion med krav på omprövning av vår officiella inställning till Nordvietnam. Utrikesutskottet anser inte att motionen bör föranleda någon åtgärd och hänvisar därvid till vietnamfrågans nuvarande ömtåliga läge. Jag noterar med särskilt intresse uppgifterna i utskottsutlåtandet om att överläggningar har förekommit mellan ambassadör Petri i Peking och före trädare för den nordvietnamesiska regeringen. Jag kan ansluta mig till uppfattningen att arrangemang av den typen för närvarande måhända får anses till fyllest, och jag vågar utgå från att kontakterna kommer att intensifieras. Denna slutsats anser jag mig kunna dra bl.a. av några meningar i den regeringsdeklaration, som statsrådet Myrdal föredrog inför kammaren vid denna debatts början. Med hänvisning till vad jag nu senast anfört och med den tolkning som jag alltså gör av dels utskottsutlåtandet och dels regeringsdeklarationen kommer jag inte, herr talman, när utrikesutskottets utlåtande nr 3 föredras att framställa något yrkande.

Herr talman! De svenskar som låter sig engageras av händelser utanför vårt land kan indelas i tre grupper: de som blir upprörda över Berlinmuren men inte över Portugals förtryck i Angola och Mocambique, de som blir upprörda över Portugals förtryck men inte över Berlinmuren och slutligen de som blir upprörda över både Berlinmuren och Portugals förtryck. Jag föredrar den tredje gruppen. Jag tänkte nu tala om Portugal. Det är inte ofta som Portugal förekommit i svensk debatt. Kort efter andra världskriget fanns det de, herr talman, som klagade över den svenska kronans mjukhet och lovprisade den portugisiska escudons hårdhet som resultat av en klok politik. Så småningom blev det klart att den stabila valutan i Portugal byggde på en stagnationspolitik med fortsatt fattigdom och efterblivenhet som följd. Sedan blev det tyst om Portugal. Vi kan väl bortse från att enstaka folkpartister och högermän av äldre eller yngre årgång vid olika tillfällen yrkade på att Sverige skulle närma sig Atlantpakten för att tillsammans med Portugal försvara den fria världen eller att det emellanåt förekom lov Så tillkom EFTA 1959. Den gången var alla demokratiska partier ense om att Portugal kunde accepteras som medlem i en handelspolitisk sammanslutning av detta slag. Numera tycks ju också kommunisterna inta en välvilligare hållning till EFTA. Under de senaste åren har emellertid frågan kommit upp om Portugals politik i Afrika kunde ge anledning och möjlighet till något slag av påtryckningar inom EFTA:s ram. Jag har för min del försökt få full klarhet i hur problemet ligger till. När jag nyligen riktade en fråga till EFTA:s generalsekreterare om vilka möjligheter som här står till buds, fick jag ett klart och entydigt besked om att EFTA konventionen inte ger några sådana möjligheter. Han tillade att ingen EFTA regering visat sig benägen att ta upp problemet och sannolikt kommer inte heller någon att göra det. Av EFTA:s medlemsregeringar utöver Portugals är tre borgerliga och tre socialdemokratiska. Därtill kommer Finland, som har en koalitionsregering av borgerliga, socialdemokrater och kommunister. Samtliga politiska huvudriktningar inom EFTA — borgerliga, socialdemokrater och kommunister — tycks alltså i den mån de själva är i politisk ansvarsställning vara ense om att EFTA inte är rätt forum för åtgärder mot Portugal. Att det svenska folkpartiet ändå leker med denna tanke får väl antas bero på vissa interna behov. Jag har i varje fall inte märkt att folkpartister på bortaplan försökt driva frågan. Svårigheterna att utnyttja handelspolitiska sammanslutningar för politiska syften står klara för de flesta. Ingen vettig människa drömmer ju om att Sverige skulle vidta något slags åtgärder mot Förenta staterna inom GATT, fastän de flesta av oss djupt ogillar USA:s vietnampolitik. Men EFTA:s olämplighet som organ för politiska påtryckningar befriar oss inte från problemet Portugal. I FN:s generalförsamling finns en majoritet för sanktioner mot Portugal med anledning av dess afrikapolitik. Samtliga demokratiska partier i Sverige är ense om att generalförsamlingen inte kan ta sig rätt att föreskriva sådana sanktioner. Skall något ske, måste det bli genom beslut av säkerhetsrådet. Sannolikheten för att säkerhetsrådet skulle besluta om sanktioner mot Portugal verkar dock inte särskilt stor. Men det bör understrykas att problemet tillspetsas genom Portugals hållning till säkerhetsrådets beslut om sanktioner mot rhodesiaregimen. Visserligen är Portugal inte ensamt om att underlåta att tillämpa sanktioner mot Smithregimen — det kan påpekas att en annan EFTA-stat, Schweiz, av speciella skäl intar en liknande hållning, och att en rad afrikanska stater befinner sig bland det 50-tal FN-stater, som ännu i slutet av februari inte hade givit U Thant besked om sanktionsåtgärder. Ändå finns det särskilda skäl att hålla Portugals handlande under observation. Den fortsatta utvecklingen av rhodesiakrisen har ju också betydelse för Portugals ställning i Mocambique, och det är en aktuell uppgift för oss att göra rhodesiasanktionerna så effektiva som möjligt. I det sammanhanget får man hoppas att privata svenska företag inte skall låta sig frestas att utnyttja eventuella kryphål i den internationella sanktionsmuren. Allmänt sett tvingas man ju konstatera, att en liten stat har ytterst små möjligheter att genom påtryckningar inverka på en annan stats politik. FN:s aktionsmöjligheter förefaller också betydligt mindre än vad många föreställer sig. Herr Möller har tidigare belyst denna fråga. Både FN och FN:s medlemsstater är dessutom bundna av skrivna eller oskrivna internationella spelregler, som kommit till för att trygga en fredlig samlevnad. staterna är situationen annorlunda. Det är naturligt att en del människor frågar sig vad de kan uträtta för att påverka utvecklingen i Portugal och dess kolonier. Särskilt för arbetarrörelsens organisationer med deras internationella solidaritetstraditioner skulle det ligga nära till att härvidlag göra en insats: För ett dussintal år sedan försökte jag aktualisera frågan om stöd åt socialdemokratiska oppositionsgrupper i Portugal. De praktiska svårigheterna visade sig den gången alltför stora, men jag vet att den socialdemokratiska partiexpeditionen nu har tagit vissa initiativ i liknande riktning. Fria fackföreningsinternationalen = bedriver i blygsam skala en viss verksamhet bland portugisiska arbetare i Frankrike, och kanske man i detta sammanhang kunde tänka sig särskilda svenska bidrag. Det dröjer kanske inte heller så länge förrän vi får portugisiska arbetare i Sverige, och i så fall kunde det bli en uppgift för radikala unga akademiker, som längtar efter handling, att i samarbete med lokala fackföreningar bidra till deras allmänna skolning. I t.ex. fransk press kan man läsa om det analfabetiska proletariat som tycks vara Salazarregimens främsta exportvara — hunsade, hjälplösa människor som samlas i ohyggliga kåkkvarter i de franska storstädernas utkanter. Att ge kunskaper och medvetenhet åt dessa människor kunde bli ett bidrag till Portugals utveckling mot demokrati. När man möter en regim, vars handlande verkar särskilt utmanande, är den spontana reaktionen ofta att den på alla sätt bör isoleras. Men i praktiken är det svårt att finna exempel på att sådana isoleringsförsök ger positiva resultat. Låt mig ett ögonblick påminna om Portugals östliga granne Spanien. Det är kanske inte så många som påminner sig att man en gång på allvar diskuterade ekonomiska sanktioner mot Spanien. Det var vid det andra världskrigets slut, när Francos samarbete Ang. Sveriges utrikespolitik med Hitler och Mussolini ännu var i friskt minne. Det blev ingenting av saken. Man drog tillbaka ambassadörerna från Madrid och skickade så småningom dit dem igen. Spanien, liksom Portugal, bör självfallet hållas utanför Europarådet och andra internationella organisationer med en klar politisk demokratisk inriktning. Men den som i dag därutöver vill förorda en systematisk isoleringspolitik mot Spanien är alldeles för sent ute. När den spanska diktaturen i dag knakar i fogarna tycks det snarast hänga samman med landets vidgade kontakter med yttervärlden. Det är inte säkert att detsamma är giltigt för Portugal. Men så länge det saknas förutsättningar för en effektiv internationell = isoleringspolitik mot Portugal, finns det kanske skäl att utnyttja de möjligheter som landets ökade förbindelser med det övriga Europa kan ge. Det kan visserligen sägas, att Portugals industrialisering med hjälp av utländskt kapital förbättrar landets möjligheter att försvara sina kolonier i Afrika. Men den skapar också underlag för en kämpande arbetarklass, och det har redan förekommit mer än en strejk i den portugisiska industrien. Låt oss hoppas att det internationella fackliga samarbetet här skall kunna ge bidrag till utvecklingen. Skulle sedan de svenska skjortfabrikanter som slagit sig ned i Portugal tvingas betala litet anständigare löner och våra skjortor följaktligen bli dyrare, så skall vi väl inte klaga över det. Insiktsfulla bedömare menar att de afrikanska koloniernas befrielse måste gå över Portugals egen befrielse. Det är kanske ingen tillfällighet att det fattigaste landet i Västeuropa segast håller fast vid sina kolonier. Andra, mera utvecklade stater har övervunnit vidskepelsen att kolonier skulle ha någon avgörande betydelse för deras eget välstånd. Det portugisiska kolonialväldet är en historisk anakronism. När ett land lever kvar i sitt förflutna, kan ett botemedel vara att dra in det i nutiden. Till nutidens sanningar hör att alla folk har rätt att själva bestämma över sitt öde. Den sanningen måste också Portugals härskare en dag lära sig.

Herr talman! Först skulle jag vilja börja med en liten blomma till kungl. skolöverstyrelsen, som i de studentskrivningar, som tog sin början klockan halv nio i morse, har lagt in ett ämne som är så aktuellt som Vietnam. Jag tycker att det är en belöning åt de ungdomar som skriver och som under det gångna året har intresserat sig för utrikespolitik vid sidan av skolarbetet. Jag tycker också att det är en stimulans för ungdomar, som skall fullgöra motsvarande prestationer under kommande år, att intressera sig för utrikespolitik. Därigenom är detta ämnesval ett bidrag till den utrikespolitiska upplysningen i landet på lång sikt. Mitt syfte, herr talman, var egentligen närmast att göra några reflexioner i samband med FN och dess senaste generalförsamling. Jag hoppas man överser med att jag koncentrerar mig på några punkter, ganska lapidariskt med hänsyn till kammarens ansträngda tidsschema. En första punkt är att en iakttagelse, som ingen kunde undgå att göra vid förra årets generalförsamling, var den dominerande roll som spelades i församling och i utskott, i kommitté arbetet och i diskussionerna av de 37 afrikanska staterna. Det var en roll på gott och ont. Det goda var det engagemang som dessa staters företrädare visade och vars ärlighet ingen kunde ifrågasätta, ett engagemang som ingav djup respekt och som även i många fall vittnade om snabbt förvärvad förtrogenhet med andra system än deras eget.

Denna spänning och denna brist på realism föranledde också ett inlägg från svensk sida. Det var professor Wahlund som på regeringens uppdrag noterade att det i längden inte är riktigt nyttigt, »om man inte iakttar den fastställda ansvarighetsfördelningen resultatet i stället kan bli resolutioner utan formell täckning i stadgan — med minskad prestige för FN som yttersta följd».

Jag skulle kunna nämna flera sådana exempel, som icke så att säga kom fram till debatt. Kanske man också kan säga att det ibland tedde sig litet olustigt att i en församling, som är inrättad som en fredsorganisation, få höra uttalanden från någon eller några afrikanska stater att därest deras mening icke biträddes så skulle det för dem så småningom icke återstå något annat än medel som icke är fredliga, d.v.s. öppet våld. Den andra punkten har tidigare be handlats här i dag. Den rör det förhållandet, att stormakten Kina inte är medlem av Förenta Nationerna.

Vi vet ju också att vetorätten har använts mycket flitigt, i varje fall under vissa perioder. De officiella svenska utläggarna av FN-stadgan gick i ett aktstycke, utarbetat inom kungl. utrikesdepartementet, så långt att de sade att en »självfallen konsekvens härav synes vara att en förändring av säkerhetsrådets stadgeenliga sammansättning, närmast genom en stormakts utträde ur organisationen, medför, att rådets befogenheter och medlemmarnas förpliktelser att följa dess direktiv automatiskt bortfalla». Nu skall väl ingen tro att det är min avsikt att förorda, att vi skall ompröva vår ställning och vårt medlemskap i FN — långt därifrån. Tvärtom skall vi enligt våra traditioner göra minst det vi nu gör och helst ännu mera för att hjälpa denna världsorganisation och dess underavdelningar framåt. Men i alla fall är ju det faktiska läget kvar, och rent teoretiskt — jag betonar rent teoretiskt — kan det i dag alltså inträffa att stormakter inom FN kan besluta om sanktioner mot en stormakt utanför FN. Det hör till bilden att så är fallet, och det var inte riktigt vad vi tänkte oss 1945. En tredje punkt är av mindre allmänt intresse. Den gäller arbetet inom den svenska FN-delegationen. Enligt praxis har de parlamentariska representanterna för Sverige haft ställningen av ombud. Danmark införde fr.o.m. denna generalförsamling en ny metod; man lät den obligatoriska representationen i kommittéerna ombesörjas av tjänstemän vid den danska FN-beskickningen och man lät parlamentarikerna i stället tjänstgöra som observatörer. Det förefaller mig som om det vore anledning för oss att överväga ett liknande förfarande. Jag tror att vi därigenom skulle kunna vinna åtskilligt.

Jag har, herr talman, sedan bara ett enda litet tillägg. Det gäller en deklaration av en ledamot av regeringen — om jag nu får kalla det för deklaration. Jag läste den i går i Uppsala Nya Tidning, och jag reserverar mig givetvis för referatets riktighet, men jag vill omnämna detsamma. Det var statsrådet Olof Palme som hållit ett föredrag i Uppsala. Han anknöt till diskussionen om Göran Palms bok — en diskussion som förekommit i denna kammare och i andra kammaren vid årets remissdebatt. Statsrådet Palme erinrade, enligt referatet, i diskussionen om att någon ställt frågan om skillnaden mellan goda och dåliga diktaturer. Som bekant har herr Palm ställt den frågan, och herr Palm har i senare uttalanden för sin del tillagt att som en god diktatur anser han Kina — vad han menar med dåliga diktaturer har han också utvecklat. Statsrådet Palme ställde emellertid också en annan fråga — jag följer nu referatet — och den lyder så här: »Den frågan som någon ställt om skillnaden mellan goda och dåliga diktaturer bör lika väl kompletteras med den om skillnaden mellan goda och dåliga demokratier.» Herr talman! Jag tror att det ligger en fara i att sudda ut begreppen på detta sätt. Det ligger en viss fara för vår folkstyrelse på lång sikt, om detta tal blir allmänt. Vi bör i stället slå vakt om de värden som folkstyrelsen medför i sig i alla sammanhang — rikspolitiska, allmänna och kommunala.

Vi känner med andra ord ideologisk samhörighet med den västerländska demokratin.» Detta sade statsministern år 1951, och jag tror inte att han har ändrat mening på den punkten. Jag hoppas att inga ledamöter av hans regering har andra åsikter i dag.

Herr talman! Det finns all anledning att hålla med om det sista som herr Hernelius sade. Det är såsom herr Björck uttryckte det i sitt tidigare inlägg: Det finns två grupperingar på ytterkanterna i svensk utrikesdebatt. Den ena som alltid kan angripa Berlinmuren men aldrig protestera mot det portugisiska förtrycket. Och den andra som alltid protesterar mot det portugisiska förtrycket men aldrig kan angripa Berlinmuren. Det finns all anledning för demokratiska politiker i alla läger att ständigt uttrycka sin ovilja mot en så dan enögdhet i synen på det demokratiska systemet. Det har redan sagts av herr Dahlén att den sista meningen i regeringsdeklarationen är ett mycket oväntat uppriktigt självporträtt av den socialdemokratiska u-landspolitiken. Man säger sig vara medveten om att »>svensk medverkan krävs i växande grad i det internationella uhjälpsarbetet>. Utifrån den insikten utlovar man att utforma ett »progressivt u-hjälpsprogram»> för framtiden. Jag utgick ifrån att det var underförstått att Sverige i dag inte har något sådant progressivt och framåtsyftande program. Tvärtom har regeringen år efter år avslagit krav från vårt håll om en plan för u-hjälpens ökning. Jag hade hoppats att den sista meningen i regeringsdeklarationen signalerade en glädjande förändring i socialdemokratins hållning. Men nu grumlade fru Myrdal den glädjen genom att förklara att man egentligen menade att utforma ett »fortsatt progressivt u-hjälpsprogram. Jag hoppas verkligen att hon ändå inte menar, att den hittillsvarande u-landspolitiken har varit progressiv och framåtsyftande. Vi har bara uppnått att ge några få tusendelar av vår nationalinkomst i bistånd till de fattiga länderna. Ökningstakten har varit förbluffande låg. Socialdemokratiens u-hjälpspolitik har enligt en mängd organisationers och enskildas mening varit både snål och planlös. Men hur man än tolkar regeringsdeklarationen på denna punkt, löser det inga som helst problem för det kommande budgetåret. Vi kommer i mitten av april att diskutera och besluta om anslagen för u-landshjälpen. Huvuddelen av den debatten får väl sparas till det tillfället. Men det vore av värde, om vi kunde få ett viktigt klarläggande redan i dag. Det gäller inte något besked från regeringens sida, ty den kommer, antar jag, att rösta emot folkpartiets och centerns krav på en väsentlig ökning av u-hjälpsanslaget. Däremot är det många som efterlyser ett besked från de socialdemokratiska motionärer som i januari, i likhet med mittenpartierna, gick fram med krav på att SIDA skulle få huvuddelen av vad man begärde i sina petita. Det är mycket möjligt att det finns en majoritet i riksdagen för en sådan höjning. Men om den majoriteten skall kunna omsätta sin hållning i ett positivt beslut i april, förutsätter det att de socialdemokratiska motionärerna står fast vid sin uppfattning om att en ökning är ytterst befogad. Deras förslag till finansiering har visserligen redan fallit efter en hård och berättigad kritik från alla partier. Men jag hoppas att det inte leder dem till att i partidisciplinens tecken rätta in sig i ledet igen. Jag hoppas tvärtom att de menar allvar med sitt krav på ökad u-hjälp. Jag vill därför fråga de två socialdemokratiska motionärer som sitter i denna kammare, Lisa Mattson och Torsten Hansson, om ni kommer att hålla fast vid er åsikt att u-hjälpsanslaget skall höjas kraftigt utöver regeringens förslag. Finns det, fröken Mattson och herr Hansson, intresse på er kant för diskussioner om ett gemensamt uppträdande i kamrarna den dag vi skall votera om u-hjälpens storlek i riksdagen? Det vore av värde om vi kunde få ett svar på dessa frågor redan i dag. Jag skall härutöver bara ta upp en punkt i regeringsdeklarationen, nämligen avsnittet om Portugal och dess kolonialpolitik. Statsrådet fru Myrdal säger, att Sverige i FN har gett uttryck åt sitt fördömande av Portugals uppträdande i södra Afrika. Men därefter förklarar man att det varken föreligger »politiska förutsättningar eller formella möjligheter» till särskilda aktioner mot Portugal inom EFTA:s ram. I en mycket kategorisk formulering tar alltså den svenska regeringen avstånd från tanken att i EFTA resa frågan om Portugals kolonialkrig i Angola, Mocambique och portugisiska Guinea. Jag aktualiserade denna fråga i en interpellation i förra veckan. Men eftersom jag inte vet när handelsministern kommer att besvara den och eftersom det som sägs i regeringsdeklarationen på denna punkt inte bör få stå oemotsagt i utrikesdebatten, skall jag kortfattat kommentera regeringens hållning. Vi vet först och främst att Förenta Nationerna hittills har misslyckats med att påverka Portugal till en vettigare politik i södra Afrika. Några sanktionsbeslut med bindande verkan har man inte fattat, och resolutionerna har såvitt jag vet varit resultatlösa. Samtidigt vet vi att Portugal på många sätt aktivt saboterat de av FN beslutade sanktionerna mot Rhodesia. Vi vet också att Portugals möjlighet att föra krig i Angola, Mocambique och Portugisiska Guinea i hög grad beror på resurser som man har möjlighet att avdela för krigsändamål. Dessa resurser blir självfallet mycket större med en snabb utveckling av den portugisiska ekonomien. Ju mer man stimulerar Portugals ekonomiska utveckling, desto mer ökar man landets möjligheter att fortsätta kriget mot afrikanerna. I det läget har Sverige under 1960 talet tillsammans med de andra EFTA länderna, utan minsta tanke på konsekvenserna i Afrika, verksamt bidragit till att öka Portugals ekonomiska resurser. EFTA-länderna har rivit sina tullmurar mot Portugal, och Portugals handel med EFTA-staterna har ökat rekordsnabbt och betyder relativt sett alltmer för dess ekonomi. Som en konsekvens av EFTA-samarbetet har de utländska investeringarna i Portugal ökat mycket snabbt. Handelns och investeringarnas snabba stegring har bidragit till att Portugals nationalprodukt vuxit mycket snabbt under 1960-talet. Detta har i sin tur givit utrymme för en snabbare ökning av skatteintäkter och statsbudget än vad som annars hade varit möjligt. Och av budgeten har en allt större del — numera troligen omkring 45 procent — använts för att finansiera Man kan alltså påstå att EFTA förlänger tragedien i södra Afrika. I det läget säger den svenska regeringen att det inte finns några formella möjligheter att inom EFTA:s ram ta upp frågan om Portugals kolonialpolitik. Det är ett i mitt tycke alldeles för formalistiskt resonemang. Ingenting i EFTA:s stadgar hindrar ett enskilt medlemsland från att t.ex. i ministerrådet resa frågan om det är rimligt att EFTA medverkar till att försvåra och förlänga kampen för självständighet och majoritetsstyre i de portugisiska kolonierna. Det går att ta upp den frågan, om man vill ta upp den. Men felet är att den svenska regeringen inte vill göra det. Nu säger herr Björk att han har frågat generalsekreteraren i EFTA om det enligt stadgarna går att göra på det sättet. Generalsekreteraren skall ha givit ett skäligen negativt svar, i formuleringar som jag inte riktigt fick klarhet över. Såvitt jag kan förstå av EFTA:s stadgar utesluter de inte att man reser en fråga av denna typ. Det är riktigt att ingen artikel i stadgan påbjuder att man tar upp Portugals vettlösa politik i Afrika och EFTA-samarbetets konsekvenser i Afrika. Men detta hindrar inte att man reser frågan och utövar påtryckning på Portugal också inom ramen för organisationen. Herr Björk säger vidare att ingen annan regering inom EFTA har gjort någonting i denna riktning. Nej, det är alldeles riktigt, men det kan inte innebära att Sverige skall vara passivt. Någon gång, i någon utrikespolitisk fråga, kan man ju tänka sig att den svenska regeringen går före andra regeringar. Om man i andra parlament i EFTA länder resonerar på samma sätt som herr Björk, så innebär ju det att alla länder kan skylla på varandra när de motiverar sin passivitet. Sedan säger herr Björk att vi skall gå via Förenta Nationerna i stället. Jag delar den uppfattningen att vi också bör gå via Förenta Nationerna och hårdare än i dag trycka på för att få till stånd en förändring i den portugisiska politiken. Men om FN hittills har misslyckats med att besluta om sanktioner, alltså misslyckats med att minska handeln med Portugal, kan väl det inte vara ett skäl för oss att genom EFTA öka handeln med Portugal. Det finns heller ingenting — och det är en sak som herr Björk förbisåg i sitt anförande — i EFTA:s stadgar som gör det tvingande för Sverige och andra länder att i EFTA:s ekonomiska utvecklingskommitté ge en speciell hjälp åt Portugal. Det har man gjort vid många tillfällen, men inga formella skäl i världen kan bådas upp mot att avbryta en sådan hjälpverksamhet. Vidare, herr Björk, står det ingenting i stadgarna om att Sverige och de andra nationerna i EFTA skall visa sin solidaritet med Portugal vid framtida förhandlingar med EEC. ändå har Portugal, i likhet med andra EFTA-länder, varje gång saken tagits upp utlovats ett sådant stöd inför en framtida anslutning till en gemensam europeisk marknad. Också på det området gör man alltså Portugal tjänster, som man inte är förpliktad till. Jag finner därför, att regeringsdeklarationen på denna punkt är illa underbyggd. Sverige bör i stället så aktivt som möjligt söka bidra till att förkorta kriget i de portugisiska kolonierna. I dag förlänger vi det. Det är glädjande, att mittenpartierna i dagens debatt har givit uttryck för en helt annan attityd. Herr Bengtson förklarade, att vi nu står inför frågan huruvida samarbetet i EFTA med Portugal verkligen skall fortsätta. Vi måste, sade herr Bengtson, nu »bestämma oss för om vi skall fortsätta att stödja en regim, som i Afrika tillämpar en kolonialpolitik av portugisiskt märke». Herr Dahlén sade på samma sätt, att han i motsats till regeringen inte vill utesiuta möjligheten att utöva påtryckningar på Portugal inom EFTA:s ram. »EFTA betyder något för dig.> Det är det slagord som har mött oss över allt på affischer i Stockholm under frihandelsorganisationens möte här i landet. Det trista är, att en sådan slogan är lika giltig för afrikanerna som för oss. EFTA betyder för oss svenskar en väg till ökad handel och större välstånd. EFTA betyder för dem som i dag kämpar för frihet i Angola, Mocambique och Portugisiska Guinea mer bomber, mer napalm och mer soldater i de portugisiska förtryckarnas tjänst.

Herr talman! Först bara ett ord med anledning av herr Hernelius klagomål över statsrådet Palmes tal i Uppsala och herr Ahlmarks kommentar om dem som inte vill angripa Berlinmuren. Det föreföll som om herr Ahlmark menade, att herr Palme skulle tillhöra denna kategori. Herr Ahlmark upplevde kanske inte det tillfälle i riksdagen för inte så länge sedan, då herr Palme mycket energiskt angrep just Berlinmurens existens. Herr Ahlmark kom omigen in på problematiken om EFTA och Portugal. Jag får ett starkt intryck av, att han inte riktigt uppfattat vad jag ville säga. Man kan teoretiskt tänka sig den modellen, att FN:s medlemsstater genom en systematisk utsvältningspolitik tvingar Portugal att släppa sina kolonier. Men då måste man också konstatera, att det för närvarande inte föreligger några praktiska förutsättningar för en sådan politik. Den ligger ännu mera fjärran än tanken på effektiva sanktioner mot Sydafrika. De stater, som här skulle ha någon betydelse, är fullständigt främmande för idén att man skulle tillämpa sanktioner mot Portugal. Medlemsstaterna i EFTA är likaså helt främmande för tanken att man skulle kunna utnyttja EFTA för ändamålet.